Som jag har redovisat i mitt svar håller vi på med en uppdatering. SJ har helt nyligen lämnat sitt underlag för färjeförbindelserna liksom för
Herr talman! Dét är modernt att resonera i scenarier. Vad är det då för — av befintligt vägtänkbar verklighet som vi har framför oss i detta avseende? Efter att ha tagit — nät del av sydsvenska massmedia kan man konstruera en sådan här bild: Ett privatrederi tar initiativ för att med huvudsakligen utländskt kapital investera i två järnvägsfärjor och i samråd med annat utländskt kapital och en enskild kommun etablera ett trafiksystem. Den situation som då uppstår skulle inte bara påverka trafikströmmarna mellan dessa två punkter utan totalt ändra hela bilden för järnvägstrafiken. Inom Sverige skulle SJ, och därmed staten, förlora. Därför utgår jag från att kommunikationsministern mycket noga —-i den anda som han gav uttryck för i sitt kompletterande svar — följer denna fråga och tar de initiativ som är nödvändiga.

Herr talman! Sigvard Persson har frågat mig om jag i mina anvisningar avseende inriktningen av vägbyggandet kommer att ange riktlinjer som dels bättre än nu tillgodoser underhåll och ombyggnad av befintligt vägnät, dels motverkar byggandet av nya vägsträckningar som inkräktar på högklassig åkermark. Sigvard Persson tar i sin fråga upp tre skilda väghållningsfrågor. Underhållet av vägarna behandlas av riksdagen när den tar ställning till vägverkets anslag för Drift av statliga vägar. Jag vill påminna Sigvard Persson om att riksdagen hösten 1982 beslöt inrätta ett nytt anslag, Åtgärder mot eftersatt vägunderhåll, på 100 milj.kr. Anslaget inrättades bl.a. för att vägverket under år 1983 skall kunna åtgärda en del av det eftersatta vägunderhåll som de senaste regeringarnas besparingar gett upphov till. Riksdagen har vidare nyligen, i enlighet med förslagen i budgetpropositionen, tagit beslut om en kraftig höjning av nämnda driftanslag för år 1984. Beslutet innebär att drift och underhåll av vägarna prioriteras framför anslagen till vägbyggande. När det gäller anvisningarna för flerårsoch fördelningsplanearbetet tog regeringen beslut den 17 februari i år. Förordningen publiceras i vägverkets författningssamling. Av förordningen framgår bl.a. följande: Vägplaneringen skall säkerställa en allsidig bedömning och en samhälls 93 ekonomiskt grundad prioritering av byggnadsobjekten. Vid prioriteringen mellan olika byggnadsobjekt och vid val av teknisk standard för dessa skall en strävan vara att välja den byggnadsåtgärd som ger en tillfredsställande väghållning till lägsta kostnad för samhället. När det slutligen gäller byggandet av vägar får jag hänvisa Sigvard Persson till väglagens bestämmelser. Någon skärpning av lagen har jag hittills inte funnit nödvändig att föreslå. Min erfarenhet är att vägverket vid planeringen av vägar beaktar samhällets målsättning att brukningsvärd jordbruksmark inte skall tas i anspråk för annat än jordbruksändamål om en från samhällets synpunkt tillfredsställande lösning kan åstadkommas på annan mark. Sträckningen och utformningen av en ny väg väljs därför så att den medför minsta intrång och olägenhet utan att oskäliga kostnader uppstår.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det mycket snabba svaret på min fråga. Det finns anledning att göra en och annan kommentar till svaret. Vad först gäller underhållet är jag, herr kommunikationsminister, inte omedveten om att det har beviljats ett betydande anslag, på 100 milj.kr., för att man skall komma till rätta med det eftersatta underhållet av vägarna. Men det är att ta i att säga att föregående regeringar har syndat. De gjorde faktiskt stora satsningar också i det hänseendet. Men det har blivit en lång eftersläpning. I samband med att vi behandlade vägfrågor i våras såg jag en uppgift om att det skulle röra sig om en eftersläpning på ungefär 1 miljard. Jag kan inte dokumentera denna uppgift. När det sedan gäller vägplanering och frågan om vilka vägar som skall byggas, fäster jag mig vid vad som står i svaret: ”Vägplaneringen skall säkerställa en allsidig bedömning och en samhällsekonomiskt grundad prioritering av byggnadsobjekten.

Jag nämnde också i mitt frågemotiv just den planering som försiggår för en motortrafikled mellan Malmö och Staffanstorp. Den är visserligen planerad sedan rätt lång tid tillbaka, och det fanns kanske andra direktiv när man började den planeringen. Jag skulle därför vilja fråga kommunikationsministern: Kommer kommunikationsministern i detta fall att följa bestämmelserna och vidta åtgärder, så att dessa planer inte fullföljs, bl.a. i enlighet med LRF:s skrivelse?

Nr 134 Herr talman! Sigvard Persson tar som exempel väg 12 mellan Malmö och Fredagen den Staffanstorp. Det ärende som berör den vägen finns med i gällande 29 april 1983 flerårsplan för perioden 1979-1988. Det är också medtaget i de nya flerårsplaner som länsstyrelserna skall ta ställning till hösten 1983 och där byggnadsstart beräknas ske 1986. Som jag sade i svaret visar min erfarenhet att vägverket tar all den hänsyn som är möjlig att ta när det gäller jordbruksmark. Verket gör omläggningar av vägsträckningar och har självfallet kontakt med de myndigheter som på något sätt berörs — bl.a. lantbruksnämnden är med i den här planeringen. Naturligtvis är det i vissa fall omöjligt att ta fram vägsträckor utan att ta jordbruksmark i anspråk — och det tror jag att också Sigvard Persson är medveten om — men att en vägplanering föregås av ett omfattande arbete, där man lägger ned mycken möda för att försöka finna alternativa lösningar, är definitivt klart. I fråga om enskilda objekt kan jag bara säga att länsstyrelse och vägverk måste vara överens om att en arbetsplan för väg skall få fastställas. En plan kan också överklagas av enskild. Ett ärende föreläggs regeringen för behandling först i den situationen då antingen länsstyrelse och vägverk är oense eller en enskild överklagar ett fastställelsebeslut beträffande arbetsplan. I det skedet får regeringen pröva frågan.
Herr talman! Jag är väl medveten om den formella gången i sådana här frågor. Men det jag tog upp är absolut ett skolexempel på hur jordbruksmark, speciellt arronderingarna, kommer att förstöras. Jag vill också peka på det fenomen som förekommer i vägplaneringen och som består i att den tar väldigt lång tid. När spaden skall sättas i jorden har utvecklingen förändrats kraftigt. Detta gäller i synnerhet trafikprognoserna för våra vägar. Det gör att man måste ompröva frågorna när sådana här uppenbara olägenheter uppstår i samband med att man skall fullfölja ett projekt. Jag skall inte förlänga debatten i denna sena timme på fredagseftermiddagen, utan jag vill sluta med att säga att jag trots allt tycker att de riktlinjer som har presenterats i svaret ger en förhoppning om att vi i varje fall framöver skall få den inriktning på vägbyggande och underhåll som jag har efterlyst i min fråga.

Herr talman! Claes Elmstedt har frågat mig vilken beredskap som finns för att till hösten uppnå de utlovade åtgärderna när det gäller marktransporterna till Arlanda. Wiggo Komstedt har frågat mig hur regeringen avser infria de löften angående förbättringar av kollektivtrafiken som gavs i samband med beslutet att överflytta Linjeflygs jettrafik till Arlanda, vilka kontakter som regeringen har tagit med Stockholms läns landsting och Stockholms kommun för att åtgärda åberopade löften och vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att finna en lösning på problemet när det gäller de många anställdas arbetsresor till Arlanda flygplats. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I samband med beslutet om utflyttning av LIN:s verksamhet till Arlanda uttalade riksdagen att en absolut förutsättning för att linjetrafiken skall kunna flytta till Arlanda är att kollektivtrafikförbindelserna mellan Stockholms city och Arlanda förbättras. Vid behandlingen av den luftfartspolitiska propositionen konstaterade riksdagen att marktransporterna till Arlanda är en fråga för de regionala och kommunala trafikhuvudmännen. Riksdagen utgick ifrån att dessa i sin trafikplanering m.m. prioriterar de investeringar och åtgärder i övrigt som förbättrar transporterna. En samrådsgrupp ser över frågan om marktransporterna. I gruppen, som leds av länsstyrelsen i Stockholms län, ingår representanter för de olika intressenterna: kommunen, landstinget, flygbolagen och luftfartsverket. I gruppen har enighet nåtts om olika förbättrade åtgärder. Det gäller terminalutrymme, bussuppställningsplatser på Vasagatan, biljettoch bagagehantering, förbättrad framkomlighet Centralen-Norrtull samt fler och förbättrade bussar, tätare trafik och en minskad restid. Några problem är ännu inte lösta. Det gäller bl.a. arbetsresorna till Arlanda. Jag har därför tillsammans med berörda parter gått igenom vilka ytterligare förbättringar av markkommunikationerna som kan göras och vilka åtgärder som kan vidtas på Arlanda. Min bedömning är att markkommunikationerna och flygplatsen kommer att fungera tillfredsställande när Linjeflyg flyttar till Arlanda. Jag kan också meddela att regeringen den 14 april i år beslutade att anslå medel— ca 26 milj.kr. — för anläggande av mitträcke och belysning på väg E 4 mellan Turebergs och Märsta trafikplatser. Härigenom höjs säkerheten och därmed framkomligheten på vägen. I höstas anvisade regeringen dessutom extra medel för att ytterligare höja Arlandas standard och möjliggöra en snabb och säker trafik.

Herr talman! Jag ber först att till kommunikationsministern få framföra ett tack för svaret på interpellationen. I kommunikationsministerns svar upprepas vad som har sagts i andra sammanhang, att en förutsättning för utflyttningen av Linjeflygs verksamhet till Arlanda var att kollektivtrafikförbindelserna mellan Stockholms city och Arlanda förbättrades. Många är ju inblandade i denna affär — både betalningsansvariga och debattörer. Det har varit en vidlyftig debatt kring dessa frågor, men det finns naturligtvis ingen anledning att återvända till den i dag. En mängd påståenden och löften har cirkulerat i samband med det beslut om utflyttning som fattades 1980. En järnväg till Arlanda har diskuterats, och så sent som i valrörelsen framskymtade den lösningen i uttalanden av dåvarande trafikutskottsordföranden, som enligt min mening litet lättvindigt tog sig an dessa uppgifter utan att visa respekt vare sig för kostnaderna på ett par miljarder eller för de planfrågor som sammanhänger med en sådan lösning. Ett järnvägsbygge vore ett gigantiskt arbete, som jag skulle kunna tänka mig fick pågå under en tioårsperiod, innan det kunde vara klart. Det är heller inte någon större fart på den diskussionen i dag. Stockholms läns landsting och Stockholms kommun har varit pådrivande då det gäller utflyttningen, och våren 1980 skickades från dåvarande finansborgarrådet och dåvarande finanslandstingsrådet ett gemensamt brev till trafikutskottet, i vilket man garanterade att det inte skulle vara några problem med marktransporterna till Arlanda när väl beslutet var fattat och verkställt. Det framgick av det brevet att restiderna avsevärt skulle minska. Stockholms kommun gjorde en beräkning av vad erforderliga åtgärder inne i själva Stockholm skulle kosta och kom fram till en summa runt 10 milj.kr., som man ville att staten skulle betala. När regeringen avvisade detta, började man dra ner på anspråken. Det som nu planeras ligger på en betydligt lägre ambitionsnivå än det som då presenterades. Såvitt jag vet är ännu inget särskilt effektuerat, trots att det nu bara är några månader kvar tills Linjeflyg skall flytta ut till Arlanda. Man talar väldigt litet om att det här rör sig om bortåt ett par miljoner ytterligare resenärer — i varje fall drygt 1,5 miljoner fler resenärer — som skall åka. Om jag räknar in Brommaresenärerna i dag, är det ändå en nettoökning på bortåt 1,5 miljoner resenärer, och det kommer ju att ställa stora anspråk på transportapparaten. Det är inne i Stockholms city som tidsvinsterna skall kunna göras, och det är också det som utlovades i den här debatten, som många gånger varit tämligen svulstig — det måste jag säga. I svaret räknar kommunikationsministern upp en del som man kommit överens om. Jag skulle avslutningsvis vilja ställa frågan: Vad ligger i det som sägs i svaret om förbättrad framkomlighet Centralen-Norrtull?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. I samband med riksdagens beslut om utflyttning av jetflygtrafiken från Bromma till Arlanda gavs mycket högtidliga löften om förbättringar av kommunikationerna mellan Stockholms city och Arlanda flygplats. Tidpunkten för utflyttningen är nu ganska nära — det rör sig om mindre än ett halvår, och det inkluderar en semesterperiod — och fortfarande finns ingenting påtagligt åtgärdat enligt riksdagens beslut. Jag är väl medveten om att många beslutsfattare är inblandade i vad som skall göras. Det gäller Stockholms kommun, det gäller Stockholms läns landsting och det gäller staten-regeringen. Vad jag erfarit har det vanliga politiska käbblet utbrutit, som så ofta är fallet när olika politiska beslutsfattare är inblandade. Att jag nu ställt frågan till kommunikationsministern beror på att jag anser att någon måste göras ansvarig, inte minst för att åstadkomma en samordning. Och den ansvarige måste vara landets kommunikationsminister, därför att det är i detta hus — i riksdagen — som beslutet om utflyttningen har fattats. Vi skall inte gå tillbaka och diskutera det riktiga i att flytta ut trafiken från Bromma. Låt mig bara påminna om att det var socialdemokraterna som tillsammans med vpk och några avhoppade mittenpartister på Stockholmsbänken som åstadkom beslutet. Då var socialdemokraterna i oppositionsställning och hade kanske lättare att sprida högtidliga löften omkring sig. Det känns ju igen från vissa andra områden. Men nu är landets kommunikationsminister socialdemokraten Curt Boström. Jag har bara ett enda litet krav. Fullfölj riksdagens beslut och uppfyll löftena också när det gäller förbindelserna till Arlanda. Kommunikationsministern säger i sitt svar följande: ”Vid behandlingen av den luftfartspolitiska propositionen konstaterade riksdagen att marktransporterna till Arlanda är en fråga för de regionala och kommunala trafikhuvudmännen. Riksdagen utgick från att dessa i sin trafikplanering m.m. prioriterar de investeringar och åtgärder i övrigt som förbättrar transporterna.” Men detta är inte hela sanningen. För att påminna kommunikationsministern om vad riksdagen beslutade skall jag be att få citera från trafikutskottets betänkande. Det gällde just motioner som yrkade på investeringar för bättre kollektivtrafikförbindelser till och från Arlanda: ”Utskottet vill med anledning härav erinra om att riksdagen — såsom förut nämnts — ansett en förbättring av kollektivtrafikförbindelserna mellan Stockholms city och Arlanda vara en absolut förutsättning för en utflyttning av jettrafiken från Bromma till Arlanda. Utskottet anser det för sin del alltjämt vara angeläget att frågorna härom får en tillfredsställande lösning. I likhet med föredraganden utgår utskottet därför från att de regionala och kommunala trafikhuvudmännen i sin trafikplanering m.m. prioriterar de investeringar och åtgärder i övrigt som syftar till och kan säkerställa en förbättring av marktransporterna till Arlanda. Det bör dock ankomma på regeringen att med uppmärksamhet följa utvecklingen på området samt vidta härav eventuellt föranledda åtgärder.” Det är den sista meningen som jag särskilt vill påminna kommunikationsministern om i dag med anledning av hans svar till mig. Just den sista meningen var nämligen utelämnad, och den anser jag vara väsentlig. I svaret säger kommunikationsministern att samrådsgruppen, där repre sentanter för landstinget, kommunen, flygbolagen och luftfartsverket ingår, har enats om olika förbättrande åtgärder. Det skulle gälla terminalutrymmen, bussuppställningsplatser på Vasagatan, biljettoch bagagehantering, förbättrad framkomlighet på sträckan Centralen-Norrtull, fler och förbättrade bussar, tätare trafik och minskad restid. Är det inte så, att alla här namngivna och inblandade är positiva till vad som skall göras men att ingen vill betala kalaset? Jag tar här upp de av statsrådet angivna åtgärderna i tur och ordning: 1. När kommer terminalen på Vasagatan att byggas om och göras passagerarvänlig, i enlighet med flygbolagens önskemål? 2. Vad innebär förbättringar i fråga om bussuppställningsplatsen på Vasagatan? 4. Vad är den konkreta innebörden av förbättrad framkomlighet på sträckan Centralen-Norrtull? 5. Vad innebär tätare trafik, minskad restid och förbättrade bussar? Det är väsentligt att kommunikationsministern ger mer konkreta svar på dessa frågor i dag. Jag vill också — i likhet med vad jag sagt i min interpellation — ta upp de ännu olösta problem som gäller personaltransporterna till och från den nya arbetsplatsen. Enligt vad jag erfarit har här förekommit lika många turer som när det gäller de övriga problem som jag tagit upp i min interpellation. Här gäller samma handlingsförfarande: Ingen vill ta ansvar. Alla skyller på varandra. Det framgår också av svaret. Det sägs ingenting konkret om den saken. När man byter arbetsplatsort är det oftast en angelägenhet för den enskilde arbetstagaren att lösa frågan hur han eller hon skall ta sig till och från arbetet på den nya orten. I detta fall tycker jag mig dock finna en betydande skillnad — främst av två skäl: För det första har riksdagen beslutat om utflyttning av flygtrafiken från Bromma. Det innebär en tvångsförflyttning av de anställda. De har aldrig bett att få bli förflyttade. För det andra finns det ett regionkort för Storstockholm som är giltigt inom hela länet. Det borde vara en självklarhet att detta kort också var giltigt för arbetsresor till Arlanda flygplats, oavsett vilka SL-bussar det gäller. Att få utnyttja flygbussarna med avgång från Vasagatan och Hagaterminalen är både effektivt och självklart, liksom att få en ny förbindelse mellan Brommaplan och Arlanda. SL:s nej framstår som än märkligare, när man vet att Uppsala länstrafik tillåter resenärerna att åka på sitt regionkort till Arlanda, trots att Arlanda ligger i ett annat län.

Flygbolagen har tidigare sökt koncession på linjen Stockholms city-Arlanda men de har fått avslag från länsstyrelsen. Är kommunikationsministern beredd att bevilja flygbolagen koncession på den aktuella linjen, om inte Stockholms Lokaltrafik löser problemen på ett tillfredsställande sätt?

Herr talman! Beslutet beträffande inrikesflygets flyttning till Arlanda togs för två år sedan. Jag tycker nog också att det är viktigt att klara ut de åtgärder som är nödvändiga för att, på ett sätt som är tillfredsställande för resenärerna, sköta transporterna till Arlanda och hanteringen där. Jag är ändå litet förvånad; det har ju funnits förutsättningar att ta initiativ till vissa åtgärder redan tidigare. Vilken majoritet som stått bakom riksdagens beslut kan inte rimligen vara avgörande för huruvida det arbete som riksdagen beställer skall utföras. Exempelvis den åtgärd som jag nämnde i mitt svar om att förbättra sträckan mellan Tureberg och Märsta har det funnits möjligheter att snabba på, om man hade varit intresserad av att se till att det satsades pengar på detta. Om jag inte minns fel är läget nu det att vi hamnar någon gång i augusti innan projektet över huvud taget kan sättas i gång. Jag har under dessa sex månader försökt lägga ned jobb på att se till att vi skall leva upp till de krav som har ställts, men jag vill nog efterlysa intresset från tiden innan det blev en socialdemokratisk regeringen. Så till frågorna. Terminallokalerna på Vasagatan är ombyggda genom SAS försorg. Vidare görs en förlängning av uppställningsfilen, gångbanan breddas, och ett väderskydd av ny typ med väggar och tak av specialglas sätts upp. Kostnaderna för detta bedöms till 2 milj.kr. Det hela skall vara färdigt hösten 1983. Jag har haft överläggningar med den samrådsgrupp som jag nämnde i mitt svar och som leds av länsstyrelsen. Tillsammans har vi på punkt efter punkt gått igenom vilka åtgärder som vidtagits, liksom också vilka åtgärder som ytterligare kan behöva göras. De överläggningarna fortsätter. Det är riktigt att flygbolagen vill ha ett effektivare, sammanhängande väderskydd. Det skulle betyda en merkostnad på ca 3 milj.kr. Det har anmälts till mig att överläggningar beträffande detta fortsätter. Givetvis har det att göra med komfort, som är nödvändig och värdefull. Men detta kan, så vitt jag förstår, inte på något sätt påverka hur snabbt man kan ta sig ut till Arlanda från Vasagatan. I anslutning till den här terminalen kommer man också att förbättra informationen. SL kommer inom kort att till flygbolagen överlämna ett förslag om hur informationen till trafikanterna skall utformas. Det gäller information om nästa bussavgång, det aktuella hållplatsläget osv. I de överläggningar som jag haft med flygbolagen framkom det att man, utifrån vad man redan visste, var nöjd med den hanteringen. Beträffande biljettoch bagagehanteringen — som Wiggo Komstedt också tog upp — har det varit överläggningar mellan SL, SAS och luftfartsverket beträffande försäljningen. Man har kommit överens om att SAS och luftfartsverket mot provision skall försälja SL-biljetter på Vasagatan, Haga södra och Arlanda, och viss försäljning på resebyråer och flygplatser ute i landet skall också kunna förekomma. Men självfallet kommer bussförarna även fortsättningsvis att sälja biljetter. Man har studerat förutsättningar när det gäller incheckningen och omhändertagandet av bagage. Det har visat sig måhända vara ett litet mer svårlöst tekniskt problem. Vissa förbättringar har man kunnat åstadkomma, men man undersöker fortfarande möjligheten att göra ytterligare förbättringar, förenklingar och tidsvinster för passagerarna när det gäller bagaget. Beträffande förbättrad framkomlighet är det riktigt att det har funnits förslag om vissa åtgärder. Kostnadsmässigt har de belöpt sig till dryga 9 milj.kr. Det har frågats vilka åtgärder som nu görs. Vid Norrtull, på Norra Stationsgatan och S:t Eriksgatan gäller det reserverade körfält, gatuarbeten, parkeringsprogram, tidigare grönt ljus osv. Det är de åtgärder man kommer att genomföra. I en överläggning som jag deltog i fanns det ytterligare två förslag, om vilka diskussionerna skulle fortsätta. Flygbolagen var intresserade av en samordning av sträckan Torsgatan-Lokstallsgatan med S:t Eriksplan liksom också en samordning vid Vanadisplan av S:t Eriksgatan och Norra Stationsgatan. Om man genomför dessa åtgärder blir det fråga om en tidsvinst på ca 1 minut. Det är klart att 1 minut betyder en hel del på den här sträckan. Kostnaderna blir ca 300 000 kr. Det är ingalunda så att de här diskussionerna har slutförts; man är överens om att fortsätta dem. Man avser ändock, vilket jag tycker att man naturligtvis har all rätt att göra, att undersöka på vilket sätt dessa åtgärder skulle kunna påverka den övriga kollektivtrafiken i Stockholm negativt. Det är sådana värderingar som kommer in i bedömningarna. Ca 20 26 av bussarna till Arlanda skulle genom de här åtgärderna kunna uppnå en tidsvinst — det är i genomsnitt fråga om ca 10 sekunder. När det gäller busstyp har 16 ledbussar beställts. Det kommer att innebära att vagnparken för sträckan Stockholm-Arlanda kommer att bestå av 53 bussar, inkl. reservvagnar. I den samarbetsgrupp jag talat om tidigare har man provat bussarna av den nya typen och bedömt dem fylla den uppgift man hade tänkt sig. Flygbolagen menar att man redan i ingångsskedet skulle ha fler av de nya bussarna. Jag vet inte, men att döma av den diskussion jag hade med dessa företrädare är det möjligt att man i de fortsatta överläggningarna kan komma fram till en lösning även i det avseendet. Den genomgång som jag hade beträffande trafikeringen visar att körtiden för sträckan Stockholms city-Arlanda skulle kunna sänkas med 5 minuter från nuvarande 45 minuter. Vid överläggningarna framhölls också av företrädarna för flygbolagen att de tyckte att man skulle sträva efter att få ned körtiden med ytterligare 5 minuter. Även om det förefaller mig litet svårt, är det möjligt att de åtgärder som man fortfarande vill ha på den här vägsträckan, och som man skall fortsätta diskutera, kan innebära en tidsvinst, dock maximalt en och en halv minut. Jag har svårt att föreställa mig att man skulle kunna klara också de återstående fem minuterna.

Herr talman! Det är just sådant som tidsvinster som har gjort att jag tagit upp den här frågan. Jag tyckte — och tycker fortfarande — att man gjorde ett mycket stort nummer av den tidsvinst som skulle göras. Man rörde sig med ganska höga tal och ville, under debattens gång då den här frågan var aktuell, t.o.m. göra gällande att det inte skulle bli någon större skillnad i restid för passagerarna när inrikesflyget flyttar från Bromma till Arlanda — med alla de fina anordningar som skulle göras! Jag har aldrig ett ögonblick trott på den argumenteringen, och jag har dragit slutsatsen av det. Jag förstår att det var litet ironi i kommunikationsministerns tal om en vinst på en minut. Jag håller med om det, och jag ser lika ironiskt på det hela. Det är löjligt att tala om tidsvinster på en eller två minuter på en resa på ca 4 mil. Det är klart att det finns människor som tycker att de har så bråttom och så mycket att göra att en vinst när det gäller restiden på en å två minuter på en sådan sträcka har betydelse — men så är det naturligtvis inte. Låt mig något kommentera det som kommunikationsministern sade att han var förvånad över. För det första tillhörde det inte det enklaste att få dem som är inblandade i detta att stå för sina kostnadsandelar. Man fick mer eller mindre dra ur Stockholms läns landsting dess andel av investeringskostnaden på Arlanda — och det var stora summor det handlade om! Så småningom gick det. För det andra: När det gällde AMS-pengar för att rusta upp vägen från Haga ut till Arlanda har riksdagen sagt — på regeringens förslag — att det tillhör den regionala planeringen, dvs. att det i första hand ligger i länets intresse att se till att anslå medel som behövs för att rusta upp vägen. Jag tycker att det är logiskt. Det var ju landstinget och kommunen som hela tiden drev kampanjen och anförde att det var angeläget att flytta ut flygtrafiken till Arlanda. Sedan noterar jag naturligtvis att det i det senaste paketet, som kom efter det att interpellationen var väckt, anslås pengar till vägen. Det är bra att detta åtgärdas, att framkomligheten blir bättre osv., men det är inte där en eventuell tidsvinst är att göra, utan det är inne i city problemen finns. I juli 1982 kom Stockholms kommuns framställning om 9-10 miljoner. Kommunen fick omedelbart besked om att staten inte var beredd att betala. Därefter har det inte hänt särskilt mycket — alltså sedan juli 1982. Det finns ingen anledning att diskutera några data här. Vi är säkert överens omatt vi måste göra bästa möjliga av det beslut som är fattat. Det gäller alltså att få det hela i gång så fort som möjligt. Jag drar slutsatsen att det inte är möjligt att minska restiden inne i Stockholm särskilt mycket med mindre än att man lamslår all annan trafik med Arlandabussarna. De kommer att öka i antal när ytterligare 1,3—1,4 miljoner passagerare om året skall färdas med dem. Jag drar således slutsatsen att det inte blir någon tidsvinst att tala om. Det har jag sagt hela tiden, och det har irriterat mig litet att man har försökt sprida uppfattningen att detta skulle vara möjligt. Jag vill inte påstå att den nuvarande kommunikationsministern har deltagit i den verksamheten, men det finns åtskilliga andra som har gjort det. Och ju förr man kan sticka hål på den myten desto bättre. Passagerarna kommer i sinom tid ändå att få erfara detta. Sedan är det självklart att man måste sätta in ett antal nya bussar, när trafiken ökar på det sätt den kommer att göra. Det är också nödvändigt att förbättra terminaler, incheckning osv. Men jag talar hela tiden om restiden, eftersom det gjordes ett mycket stort nummer av den — det användes som ett av huvudargumenten när beslutet fattades. Jag konstaterar alltså, på grundval av den beskrivning som kommunikationsministern nu gör, att någon nämnvärd tidsvinst inte kan göras. Det är bra att det har blivit sagt.

Herr talman! Curt Boström valde att uppehålla sig en bra stund vid vad som kunde ha skett före hans tid som kommunikationsminister. Det är möjligt att det förekommit försummelser även då. Men att jag nu tagit upp saken till diskussion beror på att det trots allt var socialdemokraterna i riksdagen som hårt drev frågan om utflyttning. Med stöd av vpk och några få överhoppare från andra partier i Stockholm kunde man -— i stor strid — genomdriva beslutet om utflyttningen. Man skulle kunna tänka sig att det vore enklare att klara det nu, eftersom vi nu har samma politiska parti vid makten såväl i Stockholms kommun och landstinget som i regeringen. Det är därför jag tycker att samordningen skulle kunna vara litet bättre. Kommunikationsministern pekar på att åtgärderna på vägen från Hagaterminalen ut till Arlanda och de pengar som nu har skjutits till säkerligen är välkomna. Men jag som varit passagerare varje vecka under riksdagssessionen i tretton år tycker faktiskt — och det är många som delar den uppfattningen — att man kanske kunde spara på räcken o. d. för att i stället få till stånd de förbättringar som jag har tagit upp i min interpellation. Det ena utesluter inte det andra, men vi kanske ändå, med knapphetens kalla stjärna över oss, skulle ha skäl att prioritera om. Kommunikationsministern åberopade sedan de överläggningar och förhandlingar som förs när det gäller biljettförsäljningen och bagagehanteringen, men vi får bara veta att de pågår och inte om det kommer att bli några förbättringar. Flygbolagen vill ha ett bättre vindskydd, säger kommunikationsministern. Ja, det vill de ha, och jag förstår dem. Eftersom man satsar på bättre förhållanden för passagerarna är det rimligt att man också vill få sina passagerare transporterade till Arlanda under bättre förhållanden än de som i dag råder. Jag kommer så till de 16 nya bussar som har inköpts. Man har alltså köpt 16 nya bussar, men såvitt jag förstår och vet är de av samma slängkaruselltyp som de andra ledbussarna. Varför inte i stället skaffa boggivagnar på 14 meter, som man kan göra komfortabla? Bakskeppet på en ledbuss är säkert bra — det sväljer många passagerare. Men det är inte speciellt komfortabelt för dem som åker. Kommunikationsministern sade nu att tidsvinsten blir en minut. Det är möjligt att man, när man fattade beslutet, hade en vanföreställning om att det skulle bli mycket mer. Men det går aldrig att komma ifrån att detta var ett av argumenten. Man sade att kommunikationerna skulle förbättras så att det skulle gå så fort och enkelt att ta sig till Arlanda att det nästan inte skulle bli någon skillnad i tid mellan att åka till Bromma i dag och att åka till Arlanda framöver. I riksdagsbehandlingen nämndes ingenting om alla de synpunkter somi dag anförs till försvar för att detta inte går att genomföra. Och vad jag är ute efter är att riksdagens beslut skall genomföras. Så till förbättringarna i innerstaden. Jag har följt massmediediskussionen, och jag tror att jag har uppfattat den rätt. Stockholms kommun säger: Vi har inga pengar. Då menar jag att Stockholms kommun måste få veta om kommunikationsministern har pengar till dessa åtgärder. Jag håller med om att kommunen borde kunna satsa dem. Enligt många stockholmare var det så besvärligt att ha flygtrafiken på Bromma — det var en sanitär olägenhet — att man till varje pris ville ha ut den till Arlanda. Då borde det här egentligen bara vara fickpengar. Men om nu Stockholms kommun säger att man inte har pengar till detta måste kommunikationsministern gripa in och antingen på något sätt ålägga Stockholms kommun att göra sina insatser eller också plocka fram de pengar som behövs för att insatserna skall komma till stånd på annat sätt. Kommunikationsministern nämnde inte något om personalens situation. Jag tycker att det är litet ledsamt, därför att jag vet att de anställda vid olika tillfällen har skrivit till landstingsrådet Bosse Ringholm utan att få svar. Personalen har efterlyst svar och vid olika tillfällen påtalat att man inte fått något besked. Jag vet också att Transportarbetareförbundet har skrivit till kommunikationsministern. Inte heller förbundet har ännu fått några konkreta besked. Jag tycker, som sagt, att det är ledsamt. De anställda har ju inte bett att få bli förflyttade till Arlanda. Riksdagen har fattat det beslutet. Då tycker jag att vi har ett visst ansvar för de anställda på Bromma flygplats. Det skulle våra intressant om kommunikationsministern i dag ändå kunde ge någon ledtråd till hur han ställer sig till denna fråga. Jag åberopar vad jag sagt bl.a. om att länstrafiken i Uppsala tydligen bättre ser till sina kunder. Man kunde ju från annat håll gå in och få koncession. I dag har vi inte någonting att sätta emot, med den koncession som SL har.

Herr talman! När det gäller tidsvinsten på resan ut till Arlanda skulle jag vilja säga följande. Jag har också liksom Wiggo Komstedt personlig erfarenhet av resan mellan Arlanda och Centralen resp. Centralen och Arlanda. Det som jag har upplevt som rätt irriterande har inte så mycket varit förhållandena sedan man väl har kommit på bussen — om bussresan har tagit 43,44 eller 45 minuter. Jag har aldrig märkt om det har skilt några minuter på bussresan. Jag har nog snarare haft en känsla av att irritationen har kommit när man har väntat på att få ut sitt bagage. En del har bara handbagage och har kommit till bussen. Man har satt sig i bussen och man har kunnat få sitta där upp till 20 minuter. Det är då irritationen har uppstått. Denna irritation har naturligtvis följt med passagerarna in till centrala staden. Då har man inte haft så förfärligt stort resonemang om var man egentligen skulle behöva vidta åtgärder. Nu vet jag, sedan jag tagit upp denna fråga med parterna, att de kommer att studera alla olika delar av problemet. Det besked jag fick var följande. Om man jämför väntetid, incheckning och körtid ser man att skillnaden mellan Bromma och Arlanda — med de förändringar som kan genomföras på olika håll och kanter — blir ungefär 10 minuter när man gott och väl kommer fram till slutet av resan. Denna tidsmarginal tycker jag inte är speciellt allvarlig. Jag ser att Claes Elmstedt, som har praktisk erfarenhet av resan mellan Stockholms central och Bromma flygplats, skakar på huvudet. Jag vet inte — jag håller aldrig så förfärligt noga reda på om det tar 10 eller 15 minuter mer. Jag försöker vara ute i tid, och då går det väldigt bra. Jag måste säga till Wiggo Komstedt att han för ett rätt märkligt resonemang: Eftersom det var socialdemokraterna som drev frågan i riksdagen och tillsammans med andra stod för en majoritet för detta beslut, är det socialdemokraterna som försöker driva igenom det. Jag kan hålla med om att det är lättsammare därför att vi har samordningen, därför att vi i dag har en politisk konstellation hos de berörda parterna. Men man har väl rätt att ställa krav fastän det var socialdemokrater som stod för arbetet i riksdagen. Oavsett vilket parti som har regeringsmakten måste regeringen i rimlighetens namn rätta sig efter de beslut som fattas och arbeta utifrån de förutsättningar som riksdagen lägger fast i dessa sammanhang. Sedan vi tillträdde har vi lagt ned en hel del arbete på detta, t.ex. i de aktuella överläggningarna, och det fortsätter vi med. Parterna i samrådsgruppen har sagt till mig — och det har jag all anledning att tro på — att de fortsätter sitt arbete beträffande de förändringar som kan ske när det gäller restiden och uppställningen på Vasagatan. Jag försökte inte komma undan frågan, Wiggo Komstedt, utan det var andra skäl som gjorde att jag inte hann ta med detta. När det gäller de anställdas resor har jag också ställt frågan på vilket sätt detta fortsättningsvis skall kunna hanteras. Det är inte mer än en vecka sedan man gav besked om att vi skall fortsätta med de här överläggningarna mellan flygbolaget och landstinget eller SL. Jag vet inte om man har kommit fram till något resultat i den frågan. Det har heller aldrig över huvud taget framförts någon önskan om att regeringen på något sätt skulle vara moraliskt stöd vid de överläggningar som har förevarit eller att vi skulle inta någon form av medlarroll. Stockholms kommun, säger Wiggo Komstedt, har tydligen inte pengar för att genomföra dessa åtgärder. Enligt Wiggo Komstedts mening skulle det då finnas två alternativ. Det ena skulle vara att staten går in med de pengar som Stockholms kommun anser sig sakna. Jag kan säga att det aldrig kan bli fråga om något sådant. Det andra skulle vara att beordra kommunen att vidta åtgärderna. Men, Wiggo Komstedt, de åtgärder det är fråga om är de två åtgärder som flygbolagen har sagt att de anser att man skall vidta för att få en tidsvinst, som i medeltal rör sig om ca 20 sekunder. 20 96 av bussarna skulle kunna tillgodogöra sig denna tidsvinst. Från parterna har sagts att man skall fortsätta att diskutera detta och samtidigt se på vilket sätt det kan störa den kollektivtrafik som i övrigt också måste använda den här leden. Det är ingen tvekan om att det är bråttom med att komma till ett resultat. De åtgärder som man i dag är överens om kommer att vara klara när trafiken definitivt övergår till Arlanda. Jag kan gott och väl hålla med om att de åtgärder som återstår är nödvändiga — ur komfortsynpunkt när det gäller terminalbyggnaden liksom även förkortningen av restiden genom förändringen av trafiken mellan Vasagatan och Norrtull. Jag har ansett att det bör finnas en rimlig chans till diskussion av de problemen när det gäller den här trafiken. Värre än så anser jag inte att det är.
Herr talman! Först vill jag slå fast en sak. Det är självfallet så, att om riksdagen fattar ett beslut skall det effektueras oavsett vilka som sitter i regeringen. Där delar jag helt kommunikationsministerns synpunkter. Att resonera på ett annat sätt är naturligtvis helt galet. Jag vill också göra gällande att beslutet har effektuerats. I ett av mina inlägg har jag försökt att beskriva det. Det var inget enkelt beslut, eftersom det var så många inblandade — somliga mycket motsträviga, andra mindre. Det senaste som inträffade var beskedet från Stockholms kommun, som inte var beredd att betala det man tidigare i brev till trafikutskottet hade utlovat. Man har tydligen kommit fram till att man vill satsa betydligt mindre och hålla en helt annan ambitionsnivå än vad man förutskickade från början. Detta är alltså sanningen. Sedan är det naturligtvis så, att man när det gäller tidsvinster alltid kan föra en diskussion där man kan räkna in allt möjligt. Det är helt klart när det ser ut som i dag och trafiken från Bromma och in till Stockholm är spridd på flera olika kommunikationssystem. Det är en liten del av Brommas resenärer som åker med flygbussen. De flesta åker taxi eller egen bil. Detta gör att restiden för dem som inte behöver vänta på andra resenärer är mycket kort när det gäller Bromma. Den kommer att bli betydligt längre när det gäller Arlanda. Det har jag sagt hela tiden, och många med mig, och jag tycker att jag har fått det fastlagt av kommunikationsministerns inlägg i dag. Vad jag har varit ute efter är att det under resans gång har varit vilseledande, i vissa fall mycket vilseledande, när man i diskussionen har använt restidsförkortningen som ett av de tyngre argumenten för att få hela verksamheten flyttad från Bromma till Arlanda. Men det får ju inte hindra att Stockholms kommun, som är ansvarig för trafiken inne i Stockholms city, gör allt vad som över huvud taget går att göra, utan att låta det gå ut över andra resenärer i Stockholms city. Man får se till att det blir en så smidig anpassning som möjligt. Då kan det hända att det finns också andra lösningar, flera startplatser osv. — det lägger inte jag mig i. Huvudsaken är att det kan ordnas på ett bättre sätt än vad det nu tycks vara fråga om.
Herr talman! Också jag vill instämma i att det inte spelar någon roll vilken regering vi har — den skall fullfölja riksdagens beslut. Jag tror faktiskt att jag sade i mitt första inlägg, att det inte spelar någon roll vilken regering som har försummat detta. Jag konstaterade bara vilken situation vi befinner oss i just nu — och nu är det Curt Boström som har ansvaret — och att tiden är knapp. Men det är kanske ändå så att den socialdemokratiske kommunikationsministern har ett minst lika stort ansvar, därför att det var socialdemokraterna som drev frågan om utflyttningen så hårt i riksdagen. Jag delar också kommunikationsministerns uppfattning när det gäller busstrafiken. Jag har heller aldrig på något sätt anfört att tiden var så betydelsefull — om det var 45 eller 44 minuter. Men vi kommer aldrig ifrån att i riksdagsdebatten framstod det som ett tungt argument — hur bra det skulle bli, hur restiderna skulle förkortas. Man behöver bara gå till riksdagens protokoll för att se detta. Inte minst de socialdemokratiska företrädarna i trafikutskottet drev denna linje mycket hårt. Jag tycker också att bagagehanteringen är betydligt viktigare, liksom väntetiden när det står 100 människor i kö under bar himmel på Arlanda för att komma in i en buss, i stället för att kunna köpa biljett i förväg, väntetiden när man väl är inne i bussen och allt sådant, som kommunikationsministern framhöll. Kommunikationsministern verkar optimistisk och säger att man skall kunna ta upp de här bitarna. Men det pågår ju diskussioner. Jag måste ställa frågan: Kan jag tolka mina intryck i dag så att kommunikationsministern har gett ett löfte, att när man flyttar ut till Arlanda skall allt detta vara löst? I så fall känner jag mig nöjd, då har vi nått vårt mål med den här diskussionen. Det är givet att Stockholms kommun borde ha ett ansvar. Men tänk om den inte tar detta ansvar. Jag åberopar ännu en gång det som trafikutskottet skrev och majoriteten i riksdagen antog, nämligen att det ankom på regeringen att uppmärksamt följa utvecklingen och ta initiativ, om landsting och kommun inte fullföljde vad vi hade beslutat. Det är ändå 14 trafikljus på vägut till Hagaterminalen. Jag tror att den tekniska utvecklingen är sådan att det skulle gå att vinna ganska mycket i tid om man förbättrade detta. Sedan konstaterar jag än en gång att kommunikationsministern glider förbi ännu en stor bit, nämligen personaltransporterna. Jag tror inte att vi får den där tvåmiljarderssatsningen på järnväg inom den närmaste tioårsperioden, och då är det viktigt att man har bra kommunikationer bussledes. Jag kommer tillbaka till min fråga än en gång — även om det verkar tjatigt — för jag tycker faktiskt att jag inte har fått något tillfredsställande svar: Är kommunikationsministern beredd att ta upp denna fråga och ta tag i den, eftersom den bollas fram och tillbaka? Jag har tagit del av ett brev från chefen, Bosse Ringholm, till personalorganisationerna, i vilket han flyr undan och säger att det där skall flygbolagen sköta. Jag kan inte inse att de skall sköta detta, när SL har koncession. Är kommunikationsministern beredd att i händelse av avslag från länsstyrelsen och överklagande till regeringen i stället ge flygbolagen koncession på linjen?

Herr talman! Jag är också väl medveten om den diskussion om restiden som pågick i samband med att riksdagen dels vid några tillfällen debatterade, dels slutligen tog ett beslut beträffande flyttningen av inrikesflyget från Bromma till Arlanda. Men det är fel att säga att restidens längd var en avgörande synpunkt — det var inte det som var skälet till flyttningen. Men det åberopades att det fanns förutsättningar för att förkorta restiden och den tid som sammantaget åtgår för de resande. Jag kan nu bara säga följande. Alla berörda parter har till mig framfört att man till dess att flyttningen är genomförd skall kunna klara allt, så när som på de punkter som jag vid tvenne tidigare tillfällen har redogjort för. Det gäller bl.a. resande mellan Vasagatan och Hagaterminalen, där det är fråga om den korta tidsvinst som jag har pekat på. Man fortsätter överläggningarna om terminalen på Vasagatan, som enligt flygbolagens mening skulle öka komforten. Man har alltså till mig anmält att man skall fortsätta att överlägga om denna fråga. Man har, det kan jag försäkra, fört dessa överläggningar i en sådan anda att det inte kan sägas att man på något sätt har velat glida undan frågorna, utan man är definitivt på det klara med att man skall försöka lösa dessa två frågor. Vi har gjort en insats beträffande räcke och belysning på vägen ut till Arlanda. Ur trafiksäkerhetssynpunkt betyder belysning och räcke på vägen mellan Tureberg och Märsta åtskilligt. Jag har talat med bussförare och taxiförare som just har pekat på vad detta kan betyda ur trafiksäkerhetssynpunkt. En ökad trafiksäkerhet ger också dem som har att sköta denna trafik möjlighet att hålla en jämnare fart. Så visst måste det väl ha betydelse också från tidssynpunkt. Man har, Wiggo Komstedt, varit överens om utformningen av bussarna. Jag vet att Wiggo Komstedt är skickligare än jag på detta område, men man har varit överens om den utformning som nu är bestämd. Jag har inte haft någon anledning att ifrågasätta att det inte är den rätta typen för denna transport. När det slutligen gäller personaltransporterna har jag bara att även här hänvisa till att berörda parter i de resonemang som fördes för en vecka sedan anmälde att överläggningarna skall fortsätta. Vad vi skall göra om man inte lyckas vill jag inte, Wiggo Komstedt, ge mig in i något resonemang om i dag. Framkomstvägarna kan naturligtvis alltid diskuteras, men låt oss först konstatera huruvida man når ett resultat i detta avseende. Man har till mig anmält att man fortsätter dessa överläggningar. Vi får se vad de leder till.
Herr talman! Kommunikationsministern säger att det inte var tidsåtgången som var avgörande för utflyttningen från Bromma. Låt mig ändå erinra kommunikationsministern om att vad vi har diskuterat i dag, om tidsåtgång och förbättringar av trafiken på olika sätt, sammantaget var det som var avgörande för de socialdemokrater som var mycket tveksamma men som i allra sista stund ändå följde partilinjen. Curt Boström, som var i riksdagen vid det tillfället, vet lika väl som jag att det faktiskt var detta som var anledningen. Det får inte vara så att man bluffar i fråga om beslutsriktningen. När det gäller bussarnas utförande är det på det sättet, kommunikationsministern, att anledningen till att man köpte dessa bussar var att det inte fanns några andra att tillgå. När de inblandade parterna i Stockholm äntligen kom loss fanns det ingenting annat att upphandla än dessa ledbussar. Det kanske hade blivit litet bättre om man hade skyndat på. Det är anledningen till att jag tycker att vi inte skall missa allt i detta sammanhang. Jag tycker ändå att kommunikationsministern är en aning nonchalant mot de 8 000 anställda ute på Arlanda, när han hänvisar till att överläggningar pågår. Det besked som de anställda hitintills har fått från det ansvariga landstingsrådet är att man anser att det inte är deras bekymmer — det är inte de som skall klara detta problem. De anställda kastas mellan flygbolagen, som inte tycker att det är deras bekymmer; det tycker inte jag heller. De anställda har inte bett om att få bli utflyttade. Genom att SL inte kan tillåta resor på sitt kort blir det en hög kostnad per månad. Därför tycker jag att kommunikationsministern hellre skulle säga att han är beredd att ta tag i detta, även om det är SL:s bord av det skälet att SL har koncession. Vi kan inte gå in och göra någonting annat. Även om andra skulle vilja köra — och skulle köra billigare och turtätare — får de inte göra det, och då går det inte att klara detta. Det är litet synd att vi inte får något besked. Jag vet att det finns folk som så sent som i går inte hade fått något besked. Det sägs också att det inte heller pågår några förhandlingar. Det är bara ett bollande fram och tillbaka. När det slutligen gäller de övriga punkterna, tolkar jag det så att kommunikationsministern i dag har gett ett löfte om att hela denna fråga skall vara löst till hösten, när man flyttar ut till Arlanda. Jag tror att kommunikationsministern står för det, och jag avser att komma tillbaka om så inte är fallet.

Fru talman! Rune Ångström har frågat mig om det finns planer inom utbildningdepartementet på att ta fram alternativ som kan kompensera glesbygdens människor för bortfallet av den studiemöjlighet som de s.k. kursplanebundna universitetscirklarna f. n. ger. Min företrädare framhöll i propositionen om folkbildning 1981 att det fanns klara principiella skäl för folkbildningsutredningens förslag att de kursplanebundna universitetscirklarna i fortsättningen inte skulle vara bidragsberättigade. Han sade att det viktigaste skälet är att detta slag av cirklar bedrivs enligt planer som utarbetas av statliga organ och inte av studieförbund eller av deltagarna själva. Samma principiella syn ligger bakom regeringens förslag i årets budgetproposition att statsbidrag inte längre skall utgå till sådana cirklar. Konsekvensen av detta ställningstagande blir att det ankommer på högskolan att bedriva kursplanebunden utbildning. Frågan i vad mån högskoleutbildning skall förläggas utanför högskoleorterna är i första hand en angelägenhet för högskoleenheter och regionstyrelser. De senare har enligt statsmakternas beslut också huvudansvaret inom högskolan för utvecklingen av distansundervisning, en undervisningsform som självfallet är av betydelse när det gäller att nå människor i glesbygd. Några särskilda åtgärder från regeringens sida anser jag därför f. n. inte påkallade.

Fru talman! För ett par veckor sedan behandlade riksdagen den del i budgetpropositionen som är upphovet till min fråga. Tyvärr gick riksdagens majoritet på samma linje som utbildningsministern och beslöt att de kursplanebundna universitetscirklarna inte längre skulle få statsbidrag. Vi i folkpartiet reserverade oss i denna fråga, men vi blev nedröstade. Det svar jag fått på min fråga gör mig orolig. När jag ställde frågan trodde jag nämligen att statsrådet Lena Hjelm-Wallén delade min uppfattning om det värde denna studieform har för människorna i glesbygden och att utbildningsdepartementet skulle erbjuda något annat likvärdigt alternativ till de studerande det här gäller. Av svaret ser jag att jag hade fel. Statsrådet delar inte min uppfattning om värdet av dessa universitetscirklar. Statsrådet hänvisar till kurser som anordnas på högskoleorterna och genom högskolorna. Statsrådet tycks inte förstå att man därmed stänger en dörr som tidigare stått öppen för den kategori studerande som inte haft råd och möjlighet att lämna sitt arbete och resa till en högskoleort för att få denna typ av universitetsutbildning. Jämlikhet är ett honnörsord, och det har många gånger använts av Lena Hjelm-Wallén i skrifter och debatter om det svenska utbildningsväsendet. Förslaget att nu dra in statsbidraget till de kursplanebundna universitetscirklarna drabbar de människor som av ekonomiska skäl inte har råd att resa till en högskoleort för studier, och det drabbar generellt dem som bor i glesbygden. Det är ett avsteg från jämlikheten. De ekonomiska skälen för att dra in anslaget till studieförbunden för universitetscirklarna är inte heller särskilt övertygande. Till volymen är cirklarna av så ringa omfattning att det inte innebär någon besparing att tala om. Ur statens synpunkt kan det t.o.m. bli en kostnadsökning, om de som hittills gått i universitetscirklar och betalt avgifter nu skall studera på högskola, där de inte betalar några avgifter. Statsrådets inställning till studieförbundens verksamhet grundar sig på en princip: studieförbunden skall inte syssla med sådan verksamhet som är bunden till kursplaner och kompetenskrav. Nog är det egendomligt att regeringen skall rida på principer, när man i detta fall har hittat en praktisk möjlighet för glesbygdens människor att studera och få ett värdefullt komplement till yrkesverksamheten. Här har principer fått övertaget över jämlikheten och förnuftet. Jag hoppas fortfarande att statsrådet skall omvärdera sin inställning och finna ett alternativ, så att det blir möjligt för människor att bedriva kursplanebundna universitetsstudier på hemorten.
Fru talman! När Rune Ångström kritiserar den princip som ligger bakom vårt ställningstagande, kritiserar han det uttalande som den folkpartistiske utbildningsministern Jan-Erik Wikström gjorde. Det är nämligen det som vi grundar vårt beslut på. Det är här fråga om var man skall dra gränsen mellan studieförbunden och det allmänna utbildningsväsendet. Kursplanebundna studier är en angelägenhet för det allmänna utbildningsväsendet. Det är det fria och frivilliga studiearbetet som skall äga rum i folkbildningsorganisationernas regi. Det finns också former för att till glesbygden nå ut med utbildning som högskolan anordnar. Beslut om detta fattas av regionstyrelser och resp. högskoleenhet. Det skall vi inte fatta beslut om centralt. Men vi kan ändå uppskatta dessa former för utbildning lokalt, som gör att utbildningen når ut också till glesbygden.
Fru talman! Jag kritiserar en princip som gör att glesbygdens människor då det gäller denna typ av studier kommer i ett avsevärt sämre läge än vad som varit fallet tidigare. Det är inte riktigt av Lena Hjelm-Wallén att krypa bakom någon annan. Det är statsrådet själv som står för detta förslag, och det bör hon ta det fulla ansvaret för. Det är inte realistiskt att räkna med utlokaliserade kurser i större utsträckning än i nuvarande läge. Till nästa läsår kommer dels antalet platser på enstaka kurser att minska, dels beräknas ett större antal ungdomar komma ut från gymnasieskolan och söka till högskolan. Det förefaller under sådana omständigheter inte genomtänkt att slopa studieförbundens kursplanebundna universitetscirklar. Jag upprepar än en gång: Detta förslag drabbar de studerande i glesbygden mycket svårt.

Fru talman! Gunilla André har frågat mig om jag är beredd att medverka till en dimensionering av utbildningen av sjukgymnaster som långsiktigt kan svara mot efterfrågan. Regeringen och riksdagen har under en följd av år framhållit vikten av att sjukgymnastutbildningen byggs ut och de senaste åren också beslutat om en sådan utbyggnad. År 1981 redovisade universitetsoch högskoleämbetet ett samlat förslag till en fortsatt utbyggnad av utbildningen. Utgångspunkten var att man på sikt skulle uppnå en dimensionering om 550 nybörjarplatser, fördelade mer jämnt över landet och lokaliserade även till orter utanför storstadsområdena. I och med att nästa budgetår sjukgymnastutbildning startar också i Luleå och Boden kommer antalet nybörjarplatser att vara uppe i nära nog 550. När denna utbyggnad får full effekt, bör efterfrågan på sjukgymnaster kunna tillgodoses väsentligt bättre än f. n. Givetvis kommer jag även fortsättningsvis att noga följa hur behovet av sjukgymnaster utvecklas.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Det har sedan länge rått brist på sjukgymnaster. Eftersom deras insatser utgör en viktig del i vårdkedjan är situationen bekymmersam på många håll. De som i landstingen är ansvariga för vården har på olika sätt försökt få tillgång till sjukgymnaster. Jag kan ta exempel från mitt eget hemlän, Skaraborg. Där har vi inte mindre än 28 vakanta sjukgymnasttjänster. Landstinget försöker nu rekrytera från Holland, som har överskott på sjukgymnaster. Efter kompletterande utbildning kan de efter ett halvår få svensk legitimation. Tillgänglig statistik visar att Skaraborg inte är det enda landstingsområde som rekryterat från andra länder. I genomsnitt 70 sjukgymnaster med utländsk utbildning har fått svensk legitimation under de senaste åtta åren. Samtidigt söker i Sverige upp till 7 500 flickor — de dominerar denna utbildning -— till de vid varje ansökningstillfälle ca 240 nybörjarplatserna. Det är således ingen brist på kvalificerade sökande. Frågan är då om det kan vara rimligt att importera arbetskraft samtidigt som vi har en besvärande arbetslöshet. Jag konstaterar att statsrådet har en försiktig skrivning i svaret. Det heter: ”När denna utbyggnad får full effekt, bör efterfrågan på sjukgymnaster kunna tillgodoses väsentligt bättre än f. n.”” Men måste vi inte, fru statsrådet, Nr 135 är 3 3 Å vi å sträva efter att utbildningen skall svara mot efterfrågan? Måndagen den
Fru talman! Det är alldeles självklart att vi skall göra det. Man skall i alla dimensioneringssammanhang ha den principen. Nu är det inte alltid så enkelt att få antalet utbildningsplatser och behovet att stämma exakt, men med den utbyggnadsplan vi nu nära nog har genomfört kommer behovet i stort sett att vara täckt.
Fru talman! Jag tackar för det kompletterande svaret, även om det inte innehöll något ytterligare positivt. Vi är överens om att det är tragiskt när människor inte kan få den behandling av sjukgymnast som skulle kunna leda till förbättring eller kanske göra dem så friska att de kan återgå till arbetet eller till annat verksamt liv. Förutom det onödiga lidandet blir det andra konsekvenser. Det är ju ett resursslöseri, som jag ser det, att kanske ta i anspråk dyra vårdplatser. Statsrådet har emellertid i sitt svar angett att statsrådet ämnar noga följa utvecklingen av behovet av sjukgymnaster, och det är min förhoppning att det skall bli på det sättet och att vi som sagt får en bättre dimensionering av sjukgymnastutbildningen.

Fru talman! Jag ber att få meddela att interpellationen av Ulf Adelsohn om förslaget till löntagarfonder kommer att besvaras måndagen den 30 maj.

Fru talman! Riksskatteverket har tillsatt en projektgrupp med uppgift att företa en översyn av indelningen i kronofogdedistrikt. Med anledning härav har Larz Johansson i en interpellation frågat mig om projektgruppens direktiv —som enligt Larz Johanssons uppfattning leder fram till slutsatsen att ett stort antal kronofogdedistrikt måste läggas samman — är i enlighet med regeringens intentioner. Bertil Jonasson har frågat vilken principiell uppfattning jag har när det gäller kronofogdemyndigheternas framtida organisation och vad detta konkret innebär för Värmlands län. 123 Gunnar Olsson har frågat om jag är beredd att ta hänsyn till den opinion som finns i de kommuner som kommer att beröras om ett förslag om sammanslagning av kronofogdedistrikt kommer upp på regeringsnivå. Paul Lestander, slutligen, har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder som innebär att en omorganisation av kronofogdemyndigheterna inte medför ytterligare sysselsättningsminskning i vissa av arbetslöshet hårt drabbade bygder. Jag besvarar interpellationen och frågorna i ett sammanhang. Ett av huvudsyftena med kronofogdemyndigheternas verksamhet är att driva in det allmännas fordringar för skatter, böter och allmänna avgifter m.m. Dessa ärenden — de s.k. allmänna målen — utgör nära två tredjedelar av det totala antalet mål som kronofogdemyndigheterna handlägger. Det är självfallet angeläget att så snabbt som möjligt få in så mycket som möjligt av statens fordringar till statskassan. Trots den vikt jag således tillmäter kronofogdemyndigheternas verksamhet har jag i budgetpropositionen för budgetåret 1983/84 föreslagit att dessa generellt skall tilldelas anslag enligt huvudalternativet, dvs. att anslaget minskas med 2 70. Jag anser det nämligen nödvändigt att ställa ett krav som innebär ökad effektivitet även på en prioriterad verksamhet som denna. Samtidigt har jag aviserat ett antal åtgärder som tillsammans med andra redan beslutade eller genomförda, bl.a. införandet av ADB-stöd vid samtliga kronofogdemyndigheter och den nya utsökningsbalken, medför en effektivare verksamhet vid kronofogdemyndigheterna. Jag anser att det genom dessa åtgärder bör kunna frigöras resurser som kan användas till utredning i mål av mera kvalificerad beskaffenhet utan att verksamheten i övrigt behöver bli lidande. Härutöver har jag i årets budgetproposition föreslagit att indrivningsväsendet skall tillföras nya resurser, som skall användas för indrivningsarbete mot gäldenärer som har stora restförda skulder eller för arbete som kräver särskild ekonomisk eller exekutiv kompetens. Riksskatteverket är centralmyndighet för administration av exekutionsväsendet och skall följa arbetet hos kronofogdemyndigheterna och verka för en ändamålsenlig utformning av organisation och arbetsformer. Riksskatteverket har i sitt yttrande över länsstyrelsernas anslagsframställningar avseende kronofogdemyndigheterna uttalat sig principiellt om vissa tänkbara sparåtgärder, såsom sammanläggning av mindre distrikt, indragning av vissa distrikts lokala arbetsgrupper samt omfördelning av resurser mellan myndigheter. Ett arbete efter dessa riktlinjer bör, som jag anfört i budgetpropositionen, kunna leda till en ytterligare höjning av effektiviteten hos exekutionsväsendet. Riksskatteverket har vid årsskiftet tillsatt en projektgrupp med uppgift att utreda: dessa frågor. Om riksskatteverket kommer till slutsatsen att en ändring i distriktsindelningen bör ske, är detta en lagstiftningsfråga. Riksskatteverkets konkreta förslag i frågan kommer att remitteras. Därefter kommer förslaget att beredas på sedvanligt sätt inom regeringskansliet. I sammanhanget bör också prövas organisationens serviceroll gentemot allmänheten.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

De har bl.a. gällt verksamhetens organisation och indelning i distrikt, och alla har syftat till att skapa färre och därmed större distrikt. Dessa propåer har avvisats av riksdagen, och den berörda personalen borde med en viss rätt kunna förlita sig till dessa entydiga besked. Men så är tydligen inte fallet, för nu är man i gång och utreder igen! Den andra frågan som varit föremål för flera utredningar under årens lopp gäller datorstöd för indrivningsverksamheten. Den frågan fick en mer definitiv lösning i och med den s.k. Rex-utredningen, som jag själv känner en viss delaktighet i.' Under den utredningens gång hade jag anledning att besöka ett mycket stort antal kronofogdedistrikt i olika delar av landet, både sådana som var inne i Rex-systemet och sådana som var baserade på manuell verksamhet. Därav anser jag mig kunna dra vissa slutsatser: Personalen på myndigheterna utför ett mycket förtjänstfullt arbete under ofta mycket pressade arbetsförhållanden. Den är värd allt beröm för det och förtjänar att få en smula arbetsro i stället för att som nu kastas in i ett nytt utredningsskede med omflyttningar och friställanden som troligt resultat. En annan slutsats som jag vågar mig på att dra både som ett resultat av mina erfarenheter under utredningsarbetet och av vad som nu framkommit är att de små myndigheterna genomgående redovisar ett betydligt bättre indrivningsresultat än de större. Att då föreslå sammanläggningar för att uppnå högre effektivitet är med förlov sagt litet långsökt. I sitt svar pekar finansministern på besparingskravet enligt huvudalternativet, dvs. 2 Zo på myndighetsanslaget. Men rationaliseringskrav gällde ju även förra året. I min interpellation har jag just pekat på att även regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 innehöll krav på besparingar och ökad effektivitet. Skillnaden är att i årets budgetproposition visar finansministern själv vägen genom att tala om sammanläggning av distrikt och indragning av lokala stationeringar. Och det är just detta som föranlett riksskatteverket att dra i gång den stora sammanläggningsutredningen. I sitt svar säger finansministern att direktiven enligt interpellantens, dvs. min, uppfattning skulle leda till sammanläggningar av ett stort antal distrikt. Tyvärr vet vi i dag att förslaget från RSV sträcker sig betydligt längre än vad någon kunde befara då interpellationen väcktes. Mot den bakgrunden är det viktigt att finansministern här och nu ger ett entydigt svar. Om det är så att RSV genom det här förslaget sträckt sig längre än vad skrivningen i budgetpropositionen avser, så är det bra att få detta klarlagt nu, så att åtminstone en del av oron kan stillas. Jag upprepar således min fråga till finansministern: Är utredningsdirektiven och det förslag som de nu lett till i enlighet med regeringens intentioner?

Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min fråga. Samtidigt vill jag instämma i de principiella synpunkter som min partibroder Larz Johansson här har framfört. Det förslag som riksskatteverket lagt fram om centralisering av kronofogdemyndigheten har väckt mycket stark irritation ute i distrikten. Avsikten sägs vara besparingar, men om förslaget genomförs kommer det att medföra förluster för statskassan. Jag vill säga rakt ut att detta är missriktad sparsamhet. Av uppgifter att döma synes riksskatteverkets avsikt vara att strunta i att infordra remissyttranden från kommuner och länsstyrelser. Jag skall inte närmare gå in på den frågan, för det har ju Larz Johansson redan gjort. Men jag vill säga att om den opinion som väckts ute i landet och har följts upp här i riksdagen leder till ett brett remissförfarande är det bra. Att tanken på ett remissförfarande knappast varit aktuell framgår enligt min uppfattning av ett förslag till personalorganisationerna, där det sägs att Falköpings kronofogdedistrikt fr.o.m. den 1 juli skall sammanslås med Skövdedistriktet, och Kiruna med Piteå. Det visar att man inte tänkt sig något remissförfarande, och det rimmar inte med finansministerns svar på frågorna här i dag. Han säger att innan någonting kan genomföras skall lagstiftning ske. Om vi nu lämnar frågan om remissförfarande, så är frågan ändå inte på något sätt utagerad. Vi skall ha klart för oss att en god service för människorna är nödvändig på olika sätt. Kronofogdemyndigheten är av central betydelse i det ekonomiska livet och för betalningsmoralen i samhället i stort. Det gäller inte bara i fråga om skatteindrivning, utan det gäller också övriga indrivningar som utförs av kronofogdemyndigheten. Det beslut som hotar innebär förutom en sämre effektivitet en centralisering och minskade sysselsättningsmöjligheter ute i bygderna för en viss kategori människor. Finansministern svarade inte på min fråga om hans principiella uppfattning om förslagets inverkan för Värmlands del. För Värmlands vidkommande innebär förslaget att nuvarande stationeringar i Säffle, Årjäng, Torsby, Hagfors och Filipstad dras in. Kronofogdetjänsterna som sådana dras in i Arvika, Sunne och Kristinehamn, och då blir många människor arbetslösa på dessa platser. Hur blir det då med effektiviteten? Tillgängliga siffror visar att indrivningsresultatet per handläggare är nära 2 milj.kr. Totalt sett kan man säga att varje anställd i kronofogdemyndigheten ger 1 milj.kr. som indrivningsresultat. Ingen skall tro att effektiviteten i större distrikt skulle bli större. Finansministern säger att avsikten med det lagda förslaget är att få in mera pengar snabbt. Detta anser jag vara en felaktig bedömning — förslaget får inte den effekten. Sanningen är ju den att effektiviteten blir mycket sämre. Man har i detta sammanhang åberopat datan som ett argument för centralisering. Jag är ingen dataman, men de som kan detta säger att datan kan användas lika väl i små distrikt som i stora. Detta är alltså inget skäl för en centralisering. Den omständigheten att ADB skall ställas till förfogande bör alltså inte leda till den centralisering och de nedläggningar som här är föreslagna. De distrikt som redan fått ADB till hjälp har inte kunnat visa bättre indrivningsresultat. Det föreliggande förslaget om centralisering av kronofogdemyndigheten står i strid med de regionalpolitiska ställningstaganden som riksdagen gjort. Detta har länsstyrelsen och länsavdelningen av Kommunförbundet i Värmland framhållit och krävt en remissbehandling av förslaget. Jag har ställt mig bakom ett sådant rättmätigt krav. En förutsättning för ett bra resultat är en god personkännedom och goda kontakter. Den erfarenheten har kronofogdarna. Personalen i kronofogdemyndigheten måste känna arbetsområdet och dess invånare för att kunna utföra ett gott arbete och nå ett bra resultat. De som bedriver ekonomisk brottslighet och inte vill betala skatt har ofta en utstuderad metodik. Därför bör de som skall driva in pengarna väl känna dessa personers förehavanden. I mindre distrikt med utlokaliserade kontor är detta möjligt. I den decentraliserade distriktsorganisation som nu råder finns denna lokaloch personkännedom. Allmänheten kan också lämna upplysningar och tips till den kronofogdepersonal som de väl känner. Klara belägg för dessa påståenden kan hämtas ur riksskatteverkets statistik över indrivningsresultat i landet. Jag kan exemplifiera med siffror från mitt eget län, Värmland. Karlstad, som är det ojämförligt största distriktet i länet, har levererat till statsverket 17,8 90 av totalt debiterat belopp. Kristinehamn, som är ett något mindre distrikt, har levererat 22,2 26. Sunne, som är det minsta distriktet, har levererat 35,9 26. Karlstadsdistriktet har avskrivit samma andel som det levererat in, 17,7 Zo. Sunne distrikt, som drivit in nära nog 36 20, har avskrivit skattefordringar på endast 9 26. Där ser man effektiviteten. Stockholmsdistriktet, som är det största i landet och som har datastöd, har lägre indrivningstal, 16,5 26, än exempelvis Karlstad som är sämst i Värmland. Kontentan av detta är att smådistrikten är mest effektiva och lönsamma för statsverket. När direktiven talar om indragning av huvuddelen av distrikten är man inne på fel väg ur effektivitetssynpunkt. Siffrorna över effektiviteten visar att de tjänstemän har rätt som hellre ser att de stora distrikten slås isär till mindre sådana. När finansministern såväl i budgetpropositionen som i svaret här i dag tror på större effektivitet genom indragningar av distrikt har han således fel. Jag vill då fråga finansministern om han har observerat att personalen ute på myndigheterna är samstämmig i sin kritik mot riksskatteverkets illa genomtänkta förslag. Större distrikt ger förutom sämre indrivningsresultat också sämre arbetsmiljö och försämrad service. Dessutom får man minskad sysselsättning ute i landet. Här i riksdagen och även i övrigt har många ondgjort sig över den ekonomiska brottsligheten och ofta talat sig varma för ökad indrivningseffektivitet. Och så kommer ett förslag som, såsom jag ser det, verkar i motsatt riktning. Då vill jag, herr finansminister, säga att de som försvarar riksskatteverkets centraliseringsförslag aldrig skall tala mer om ökade åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Det är i högsta grad inkonsekvent — det går helt enkelt inte ihop. Här måste finansministern och andra tänka om. Det skulle vara bra om vi kunde få ett klarläggande på denna punkt. Centern motsätter sig en centralisering av den typ som har presenterats från riksskatteverket. Att påstå att riksskatteverkets förslag är en besparing för statskassan är fel. Det blir en dålig affär. Inser inte finansministern detta, då är det faktiskt illa.

Fru talman! Jag ber också att få ansluta mig till dem som tackar för svaret. Svaret är bra. Det är bra så till vida att finansministern slår fast att en eventuell förändring av distriktindelningen är en lagstiftningsfråga. Därmed får vi en garanti för att den lagstiftande församlingen — i detta fall riksdagen — skall fatta det avgörande beslutet. Vi har också fått en garanti för att ett konkret förslag från riksskatteverket kommer att bli föremål för en remissbehandling. Med tanke på den reaktion som på nuvarande stadium finns ute i landet på projektgruppens förslag har jag för min del mycket svårt att tro att det finns en majoritet här i riksdagen för en organisationsförändring enligt gruppens riktlinjer. Sällan har nämligen en rapport från en utredningsgrupp framkallat ett så bestämt nej ute i olika berörda instanser som just det här förslaget. Varför har då den här frågan väckt en sådan uppmärksamhet redan innan det slutliga förslaget föreligger och ännu mindre underställts riksdagen? Jag tror för min del att mycket av kritiken bottnar i att man ute i landet inte tror på de besparingseffekter som utredarna utgår ifrån. Och varför gör man inte det? Jo, därför att all den statistik som finns tillgänglig tyder på att effektiviteten i ett stort kronofogdedistrikt generellt är lägre än i ett mindre distrikt. Troligen förhåller det sig så att lokaloch personkännedom ute i de mindre distrikten har en mycket positiv inverkan på indrivningsresultatet. Det skulle vara frestande att ge exempel just från mitt eget hemlän — vilket Bertil Jonasson redan har gjort — genom att redovisa tillgängliga siffror över indrivningsresultatet, men jag skall avstå från det nu; det är möjligt att någon annan efter mig vill plöja djupare i de siffror som vi fått oss serverade. En annan förklaring till den skepsis som brett ut sig över landet är att utredningen, som har gjorts på tjänstemannanivå, kommer till allmänhetens kännedom vid en tidpunkt då skatteskulderna växer lavinartat. Kronofogdarna och deras medarbetare formligen jagar miljarder. Enligt de senaste siffror som jag inhämtat finns 7 miljarder utestående i fordringar i landet. Av dessa finns bara i Värmland 300-400 milj.kr. Det är så att man riktigt ryser när man hör att det inom ens eget hemlän finns skattebetalare som undanhåller staten så stora belopp i en tid då vi praktiskt taget måste dammsuga efter varje krona för att bättra på landets ekonomi. Jag börjar tro att det — tvärtemot vad utredarna kom fram till och även vad finansministern har gett uttryck för — sannolikt skulle vara mycket lönsamt att bibehålla de 40-50 personer som eventuellt kommer att sägas upp, om utredningsförslaget skulle resultera i en proposition som vinner riksdagens majoritet. Till sist, fru talman, skall jag komma fram till den egentliga orsaken till varför åtminstone jag har väckt den här frågan. Jag menar nämligen att en så stor organisationsöversyn som det är fråga om här bör utföras av en parlamentariskt sammansatt utredning, och skulle en sådan mot förmodan inte komma till stånd, då är det ett minimikrav att en allsidig remissbehandling sker — och det har vi ju fått löfte om i svaret. Jag hoppas verkligen att finansministern inte har för avsikt att vare sig nu eller senare lägga fram en proposition som för Värmlands del skulle få till följd att de nuvarande myndigheterna i Arvika, Kristinehamn och Sunne ombildas till lokalkontor; detta skulle få de följdverkningar som Bertil Jonasson tidigare har redogjort för. Jag tror att besparingsmålet aldrig kommer att uppnås. Det förefaller mig mycket tveksamt om den tvåprocentiga minskningen av prisoch löneomräknade anslag skall tillämpas även för kronofogdemyndigheterna.

Fru talman! Jag får tacka finansminister Feldt för svaret. Denna möjliga omorganisation kan få svåra följder för berörd personal på de orter där stationeringar och distrikt kan försvinna vid en omorganisation. Personalen vid kronofogdemyndigheten i Boden har i ett brev till regeringen sammanfattat de konsekvenser som ett genomförande skulle få för Norrbottens län: ”I Norrbotten ska 33 tjänster bort — i länet med den högsta arbetslösheten. De som inte blir avskedade får ofta räkna med att flytta eller säga upp sig — nästan alla är starkt bundna till sin ort. Några års övergångstid gör inte mycket till eller från i det här länet, där folk ofta stannar hela livet på sin arbetsplats. Och vart skulle vi flytta? Och vad skulle nyttan vara med detta? Vi känner ju alla till att indrivningen går bäst i de mindre distrikten, där man har störst personkännedom. Personalen är stabil och avstånden måttliga: folk känner dem som jobbar på myndigheten och har förtroende för dem. Större distrikt har det alltid svårare med indrivningen och brukar ha besvärligt med annat också, t.ex. motsättningar inom arbetsplatsen. Det påtänkta Norrbottensdistriktet skulle bli en fjärdedel av hela landet! Måste jämlikheten gå så långt att alla ska ha dålig indrivning och stora problem? För varje anställd tar vi in cirka en miljon. Maskinerna och stordriften kan vid våra myndigheter inte ersätta människan. Med det påtänkta systemet går indrivningen säkert ner. Vi tror att den tilltänkta besparingen i själva verket blir en förlust. För riksskatteverket tycks rationalisering betyda att avverka målen så snabbt som möjligt. Men i våra mål ligger pengar. Av dem får man allt mindre när man mest går in för att skyffla papperen åt sidan. RSV använder nu som argument för sammanslagningar att vissa funktioner bara finns på en del myndigheter. Men det har blivit så de allra sista åren. Misstanken gror att man ordnat så för att få argument för sammanslagningar. Och hur kan man föreslå att alla stationeringar skall dras in? Jokkmokk, som ligger nästan 140 kilometer från Boden? Och Kalix — en av de större och livaktigare huvudorterna i Norrbotten?” Så långt brevet till regeringen. I finansministerns svar finns ett besked om att innan någon ändring i distriktsindelningen genomförs får riksdagen ta ställning till ett nytt lagförslag. Kan finansministern också lova att inga stationeringar indras i avvaktan på detta riksdagsbeslut? Kan finansministern garantera att nu tillgängliga medel räcker till, så att man slipper avskedanden inom kronofogdemyndigheterna?

Fru talman! Det är ofta så när det vidtas en åtgärd, att det finns argument både för och emot. Men när det gäller centralisering av kronofogdemyndigheterna är det min bedömning att det inte finns några argument för, medan det finns rader av tunga argument emot en centralisering. Många av dem har redan nämnts i debatten, och jag skall vidröra dem något på nytt och sedan försöka lyfta fram ett nytt argument. Det har sagts att man genom en centralisering mister närkontakten och att man mister lokalkännedomen. Vi som är från glesbygdslänen vet att så är fallet. Då blir det lättare för ekonomiska brottslingar att vara anonyma och slinka undan. Det blir också sämre lokalkännedom när det gäller indrivningsmöjligheterna och ett sämre resultat. Det är allmänt känt att anonymiteten är störst i Stockholm; den går sedan neråt i förhållande till ortsoch distriktsstorlek. Projektgruppen är inne på samma tankegångar.

Det skulle vara intressant att få höra om finansministern har något exempel där statistiken visar en bättre effekt av indrivningar och att man bättre skulle komma åt ekonomiska brottslingar genom en sammanslagning eller genom att ett distrikt är större. Jag har här i min hand mängder av statistik som visar det motsatta — precis som Gunnar Olsson och Bertil Jonasson antytt. Det är ofta smådistrikten som är effektivast. För att inte den här debatten skall röra enbart Värmland — i fråga om alla siffror som nämnts från mitt hemlän instämmer jag givetvis — vill jag ta ett exempel från Skaraborgs län. Det finns ett nedläggningshotat distrikt i Falköping där resultatet är mycket bättre än i de större distrikten. Allt tyder alltså på att man inte vinner någonting utan bara förlorar på en sammanslagning. Att genomföra en sammanslagning går tvärtemot vad riksdagen gång på gång, på förslag av arbetsmarknadsutskottet, enigt har uttalat när det gäller decentralisering av statlig verksamhet. Jag har ett betänkande i min hand där man 1981 enigt säger: ”I länsplaneringen har redan prövats möjligheterna till en decentralisering av den statliga verksamheten inom länen. Dessa inomregionala decentraliseringsfrågor kommer successivt att tas upp i budgetsammanhangen. Utskottet förutsätter att dessa frågor kommer att drivas med kraft.” Detta är vi överens om.

Nu snuddar man i stället vid tanken på att man skulle centralisera — precis tvärtemot det som vi enigt i riksdagen har beslutat om och uttalat oss för gång på gång och som har fått genomslag ute i länsstyrelserna. Det är beklagligt att vi har tvingats in i den här debatten. Jag anser att kronofogdemyndigheterna nu måste få arbetsro och verkligen ägna sina krafter åt det viktigaste av allt, nämligen att komma åt ekonomiska brottslingar. Till sist vill jag säga att Gunnar Olsson vidrörde en mycket viktig sak i finansministerns svar när han kom in på remissfrågan. Jag hoppas att inte riksskatteverket kommer med något förslag. Skulle man ändå göra det vill jag, precis som Gunnar Olsson, säga: Kan vi då få garantier för att finansministern verkligen ser till att det blir en ordentligt tilltagen remisstid och ett brett remissförfarande? Det här är en fråga som rör bygderna överallt i Sverige, herr finansminister.

Fru talman! Gunnar Olsson, Bertil Jonasson och Karl Erik Eriksson har tidigare vältaligt beskrivit kronofogdemyndigheternas betydelse för Värmland i stort och påtalat de konsekvenser som en omorganisation av det slag som föreslås i riksskatteverkets utredning skulle få. För Värmlands del skulle det alltså betyda att kronofogdemyndigheterna i Arvika, Kristinehamn och Sunne skulle dras in, och därmed skulle också 40-50 tjänster försvinna. Vad det skulle innebära för de orter som drabbas har också tidigare erinrats om. Jag vill komplettera Värmlandsrepresentanternas inlägg och berätta litet om min egen lilla, men, vill jag säga, naggande goda kronofogdemyndighet i Sunne, som f. ö. är Värmlands och t.o.m. en av landets allra effektivaste myndigheter. År 1981 lyckades man genomföra indrivning vid 40,1 76 av de uppdrag som man fått, och nästan lika många indrivningar, eller 35,9 90 av det totala antalet uppdrag, genomfördes förra året. I kronor räknat innebär detta för 1981 nästan 11,5 miljoner och för 1982 nästan 14 milj.kr. Av alla kategorier anställda torde väl just kronofogdarna och deras medhjälpare vara de som betalar sig bäst. De tjänar in inte bara sin egen lön, utan plockar in avsevärda summor till samhället varje år. För en lekman synes det därför mindre välbetänkt, för att inte använda starkare uttryck, att rationalisera bort människor med just den här arbetsuppgiften. Motsatsen borde väl vara mer motiverad. Närheten till tingsrätten, till åklagarmyndigheten och till lokala skattemyndigheten är andra faktorer som betyder mycket för kronofogdemyndigheten i Sunne, och det är säkerligen likadant även på andra håll. Detta bidrar till de fina resultat som kan visas härifrån. F. ö. vill jag berätta att såväl åklagarmyndigheten som lokala skattemyndigheten samt polisen samsas med kronofogdemyndigheten om samma förvaltningsbyggnad, vilken uppfördes för endast något år sedan. Om vi därtill lägger allmänhetens rätt till service och sist men inte minst behovet av sysselsättningstillfällen i de berörda regionerna, hoppas jag och tror att regeringen är förnuftig nog att inte lägga fram någon proposition med anledning av den här tjänstemannaprodukten från riksskatteverket.

Fru talman! Skaraborgs län är det mest decentraliserade länet i Sverige. Det är klart dokumenterat av bl.a. decentraliseringsdelegationen. En sådan samhällsinriktning har uppenbara fördelar för människorna. Som exempel kan nämnas att skaraborgarna har minst antal sjukdagar i landet. Tack vare centerns enträgna arbete har vi lyckats att stå emot tidigare centraliseringsattacker. Jag hoppas att vi skall göra det även när det gäller centraliseringen av kronofogdemyndigheterna. Enligt förslaget skall nämligen distrikten i Mariestad, Lidköping och Falköping med stationering i Vara försvinna och personalen centraliseras till Skövde, dvs. den personal som skall vara kvar. Hela Skaraborg skulle därmed bli ett enda kronofogdedistrikt. Mot centralisering talar att det erfarenhetsmässigt blir sämre arbetsresultat. I denna verksamhet skulle det leda till en försämring av insatserna mot ekonomisk brottslighet. Arbetet med en översyn av kronofogdemyndigheternas organisation bedrivs med stor brådska, så stor att man tydligen inte har tid att avvakta riksdagens beslut. Det finns planer på att kronofogdedistriktet i Falköping skall upphöra som självständigt distrikt redan den 1 juli i år. Min fråga till finansministern är: Anser finansministern att det är rätt att föregripa riksdagens beslut i vad gäller Falköpings kronofogdedistrikt?

Fru talman! Jag har i den här debatten avkrävts ställningstaganden av diverse slag. Jag skall redovisa min principiella uppfattning om konsekvenserna av det som har kallats riksskatteverkets förslag beträffande Värmlands län och min uppfattning om förslag från en projektgrupp i vad gäller Norrbottens län och Skaraborgs län. Låt mig då göra klart för dem som har ställt frågorna att den myndighet som har att förelägga förslag i denna fråga är riksskatteverket, och i riksskatteverkets styrelse har, såvitt jag vet, ännu inga förslag från projektgruppen föredragits, ännu mindre har något förslag från riksskatteverkets sida överlämnats till regeringen. Jag har alltså ingen möjlighet att ta ställning till förslag som jag ännu inte sett och vilkas innehåll jag inte känner till. Det andra som jag ville ta upp gäller bakgrunden till att den här projektgruppen existerar. Det egentliga motivet till att den finns har inte berörts av någon av de företrädare för de tre berörda länen som uppträtt i debatten, utom möjligen av Gunnar Olsson som snuddade vid frågan. Skälet till att de här frågorna undersöks är icke någon önskan från regeringens sida att centralisera kronofogdemyndigheternas verksamhet, icke någon önskan att minska antalet arbetstillfällen i glesbygderna, icke någon önskan att minska effektiviteten i indrivningsverksamheten. Skälet är ett helt annat. Jag måste uttrycka min förvåning, fru talman, att ingen av riksdagens ledamöter fann sig föranlåten att erinra sig det beslut som de själva alldeles nyligen har fattat, nämligen att anslagen till kronofogdemyndigheterna nästa budgetår skall dras ner med realt sett 2 26. Om jag minns rätt är det nu fjärde året i rad som detta sker. Bakgrunden till beslutet är en princip som godtagits av riksdagen tre fyra år i rad. Då har riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna själva fått konstatera, att om riksdagen fortsätter att år efter år begära en real neddragning av anslagen, kommer vi förr eller senare fram till en punkt där man måste undersöka organisationen. I annat fall kan resultaten bli att effektiviteten minskar på ett av riksdagen absolut inte avsett sätt. Det vore intressant att någon gång få höra att riksdagens ledamöter ser sambandet mellan olika beslut, när besluten råkar beröra de egna intressena. Företrädare för oppositionspartierna, deras ekonomiska talesmän, jagar mig i andra sammanhang för att regeringen inte tillräckligt snabbt drar ner budgetunderskottet och inte tillräckligt snabbt ökar effektiviteten i den statliga förvaltningen och sparar pengar. Då tycker jag att hederligheten hade bjudit att ni hade erinrat er att bakgrunden till detta är en princip som riksdagen har ställt sig bakom och krav som riksdagen har ställt på myndigheterna. Det här kommer vi att få ställas inför på många andra myndighetsområden, om principen om fortsatt besparing skall upprätthållas. Man får granska själva uppdraget till myndigheterna och organisationen. Detta betyder inte, fru talman, att jag ställer mig bakom de långtgående centraliseringsförslag som det i varje fall här har refererats till och som skall ha lagts fram av projektgruppen. Jag har själv ingen uppfattning om huruvida en centralisering leder till en ökad eller minskad effektivitet, men jag lyssnar till de argument och synpunkter som framförs här under debatten. Jag tycker att det ligger mycket i vad som har sagts. Jag anser att för riksdagens del bör riksskatteverkets förslag avvaktas, innan vi från den här talarstolen tar någon ställning — i varje fall gäller detta i högsta grad regeringens representanter. Om det kommer något förslag från riksskatteverket — och i riksskatteverkets styrelse är faktiskt riksdagen och de olika partierna väl representerade — kan jag lova att förslaget skall remitteras och bli föremål för en bred genomgång ute i de delar av landet som i så fall eventuellt berörs. Blir det fråga om att ändra något som berör riksdagen, är det givetvis regeringens skyldighet att förelägga riksdagen förslagen.

Fru talman! Får jag som en liten komplettering till det som många andra sagt här konstatera att planerna beträffande indelningen i kronofogdedistrikt dess värre inte är någon enstaka företeelse. Motsvarande barocka idéer förekommer även beträffande åklagarväsendet, där man inte nöjer sig med länen som bas för centraliseringsivern, utan där man föreslår sammanläggning av flera län till ett gemensamt distrikt. Det finns alltså anledning att säga ifrån på fler områden. Vidare gjorde sig finansministern skyldig till en liten förlöpning när han sade att ingen av kammarens ledamöter har insett sambandet mellan dels besparingar nu och tidigare, dels de förslag som nu har lagts fram. Jag skall be att få upprepa en del av det som jag sade i mitt anförande. Jag framhöll där: ”I sitt svar pekar finansministern på besparingskravet enligt huvudalternativet, dvs. 2 20 på myndighetsanslaget. Men rationaliseringskrav gällde ju även förra året. I min interpellation har jag just pekat på att även regleringsbrevet för budgetåret 1982/83 innehöll krav på besparingar och ökad effektivitet. Skillnaden är att i årets budgetproposition visar finansministern själv vägen genom att tala om sammanläggning av distrikt och indragning av lokala stationeringar. Och det är just detta som har föranlett riksskatteverket att dra i gång den stora sammanläggningsutredningen.” Så långt, fru talman, vad jag redan sagt i mitt första anförande, vilket jag hoppas att finansministern nu uppfattat. I dessa påståenden, i det här sättet att nu i budgetpropositionen peka på hur rationalisering och besparing skall gå till, ligger skillnaden mellan socialdemokratisk centraliseringspolitik och de tankar om en decentraliserad men effektiv verksamhet som vi i centern företräder. Jag frågade huruvida riksskatteverket hade tolkat anvisningarna i budgetpropositionen på rätt sätt. Det är nämligen finansministern själv som skriver att ett sätt att klara dessa besparingar är vissa indragningar och sammanläggningar. Jag tycker att min fråga är befogad, om RSV har tolkat budgetpropositionen på rätt sätt. Har finansministern avsett bara vissa smärre förändringar av organisationen, är det väl lika bra att säga det nu, så att man rättar sina göranden och låtanden därefter. Det kan ju knappast anses vara något utslag av ministerstyre, om man i en interpellationsdebatt talar om att man blivit missuppfattad. Eller är det trots allt så att RSV nu agerar med finansministerns goda minne?

Då måste den logiska frågan bli: Har RSV redan fått dessa principiella ställningstaganden från regeringens sida? För det är väl regeringen som avses med ”statsmakterna”, eftersom det inte förekommit någon riksdagsbehandling av de här frågorna vid denna tidpunkt? Fru talman! Jag måste få kräva ett mycket exakt svar på den här frågan: Har regeringen redan gjort dessa principiella medgivanden och i så fall på vilka grunder?

Fru talman! Finansministern säger att vi inte har berört orsakerna. Men då måste finansministern ha lyssnat väldigt dåligt. Jag sade i början av mitt anförande att tanken hos dem som lagt fram förslagen är att myndigheterna skall visa sparsamhet. Det skall alltså göras besparingar. Men jag sade också att detta är en missriktad sparsamhet, och det har jag ytterligare betonat. Finansministern pekade vidare på det beslut som riksdagen fattade för en kort tid sedan, när vi behandlade civilutskottets betänkande nr 24 om anslag till de lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Då vill jag säga att det naturligtvis går att spara på ett annat sätt än man tänker sig att göra i detta fall, för här gör man fullständigt fel. Det går att spara under nuvarande organisation, och det kan tänkas att man med olika medel kan göra en hel del besparingar. Detta har också framhållits från personalens sida. När finansministern säger att partierna inte gjorde några markeringar då vi behandlade dessa frågor vill jag hänvisa till reservationen 3 i civilutskottets betänkande nr 24 från centerns representanter. De föreslår där följande lydelse av utskottsskrivningen: ”Utskottet vill emellertid som sin mening framhålla att någon större förändring i kronofogdedistriktsindelningen inte bör göras och att de principer för denna indelning som riksdagen tidigare enhälligt ställt sig bakom i allt väsentligt bör gälla även i fortsättningen. Utskottet delar den i motion 2090 framförda uppfattningen att de mindre kronofogdemyndigheterna bör finnas kvar. Enligt utskottets uppfattning är den nuvarande distriksindelningen i stort sett lämplig. Något förslag om en genomgripande förändring bör sålunda inte föreläggas riksdagen.” Detta är centerns mening. Jag tycker att det är lämpligt att erinra om detta. Men så långt har finansministern rätt som att det var bara centern som stödde reservationsförslaget i voteringen. Det beklagar jag när det gäller en för den framtida organisationen så väsentlig fråga. Men det är ändå bra att andarna vaknar nu — jag hoppas att det inte skall vara för sent. Låt mig till sist säga, fru talman, att jag icke längre vill sitta i denna kammare och från många håll — från både regeringsledamöter och andra företrädare för regeringspartiet — höra sägas att man vill bekämpa ekonomisk brottslighet o. d., om man samtidigt tänker sig att förändra vad centern här röstat för. Då pratar man bara i luften — ja, låt mig säga att man trampar vatten. Man har egentligen ingen mening i dessa frågor, om man inte vill försöka skapa en organisation som ger möjligheter att på bästa sätt bekämpa den ekonomiska brottsligheten.

Fru talman! Mycket kort. Jag sade redan inledningsvis att vi i det skriftliga svaret fick en garanti för att om det framläggs ett förslag, så kommer detta att bli föremål för remissbehandling. Nu har finansministern — och det tycker jag är bra — muntligen verifierat att så blir fallet. Det är klart att det lugnar oss, och det bör lugna de länsmyndigheter som agerat. Jag tänker på länsstyrelsen hemma i Värmland, och jag tänker på Kommunförbundets olika länsavdelningar. De har ju tryckt väldigt hårt på detta, och nu tycker jag att de har fått en försäkran. Den 2-procentiga nedskärningen har jag ju helt ställt mig bakom. Jag försvarade den nu senast i ett förstamajtal i Hagfors, och jag gör det alltid. Men vi tror att detta är ett område där nedskärningen inte är tillämplig. När vi från alla håll får rapport om hur det hela kommer att verka, när vi vet vilka enorma arbetsuppgifter som ligger framför oss och när vi ser att de mindre enheterna kan redovisa de allra bästa resultaten, är det några av oss som är skeptiska till att den s.k. osthyvelsprincipen bör tillämpas på detta område. Vi vill att det här området, om möjligt, skall lämnas utanför nedskärningarna. Slutligen: Bertil Jonasson redogör för centerns inställning till det ärende från civilutskottet som vi behandlade i förra veckan. Det bör då av rättviseskäl också redovisas vad majoriteten anförde, nämligen att det i dagsläget finns utomordentligt starka skäl som talar för bibehållande av nuvarande organisation. — Det ställde vi oss bakom, och det är vår förhoppning att de skälen håller i fortsättningen också, så att vi slipper en proposition med det innehåll som här diskuterats. Jag tror att den organisation vi har i dag är den mest effektiva. Jag skulle kunna citera olika promemorior som jag har fått mig tillsända från det samlade facket, som pekar på alla olägenheter som är förknippade med en för stark centralisering.

Fru talman! Finansministern angrep i rätt svepande ordalag oss riksdagsledamöter för att vi inte konsekvent går in för att följa de beslut som redan är fattade och för att förstå sambandet. Jag vill citera ur vpk:s partimotion om den ekonomiska brottsligheten, yrkande 2. Där föreslås ”att riksdagen beslutar att med ändring i proposition 1982/83:100 bil. 9 punkt B3 till Kronofogdemyndigheterna anvisa ett med 7282 000 kr. i förhållande till regeringens förslag förhöjt anslag”. Såvitt jag känner till har vi också reserverat oss för detta yrkande. Då är det konsekvent att hävda linjen att kronofogdemyndigheterna skall få bibehålla sin nuvarande omfattning och sin nuvarande effektiva organisation. Eftersom finansministern inte undantog mig i sitt uttalande vill jag korrigera finansministern på den här punkten.
Fru talman! Jag vill tacka för det besked som finansministern gav, nämligen att han lyssnat till våra argument. Jag gladde mig alldeles särskilt när Kjell-Olof Feldt sade att det ligger mycket i dem. Det är just vad det gör, och det var värdefullt att finansministern verkligen erkände det. Det ger mig en viss förhoppning om att han inte kommer att framlägga något förslag. Sedan säger finansministern att de inkonsekventa riksdagsledamöterna borde tänka om någon gång. Jag skall inte gå in på detta i detalj, men jag vill betona att en del har deklarerat orsakerna till sina ställningstaganden. Jag vill bara säga att det här är en fråga om hur man bedömer det hela. Finansministern tror att en sammanslagning skulle innebära besparingar. Vi tror inte det. Jag tror tvärtom att det kommer att ge mindre indrivningspengar hos kronofogdarna. Det visade den statistik som flera av oss här har pekat på. Finansministern antydde i början av sitt anförande att den här debatten kommer litet för tidigt, därför att inget förslag ännu har framlagts. Nej, jag tror att debatten för en gångs skull kommer i rätt tid. Om finansministern lyssnar på våra argument var detta en mycket bra debatt. Jag tror att Kjell-Olof Feldts klokhet kommer att innebära att han inte lägger fram någon proposition i detta ärende. När det sedan gäller besparingar och mindre pengar från indrivningen ställde jag en konkret fråga, nämligen om finansministern kan ge något exempel på fall där man genom centralisering och större distrikt har fått bättre effektivitet. Alla talare här har pekat på motsatsen. Jag tror inte att det finns något sådant exempel som finansministern kan plocka fram.
Fru talman! Jag fick inte något direkt svar på min konkreta fråga om Falköpings kronofogdedistrikt. Men jag tolkar finansministern så att kronofogdedistriktet i Falköping skall var kvar som självständigt distrikt till dess riksdagen eventuellt har beslutat annorlunda. — Är det en riktig tolkning?

Fru talman! Jag borde kanske inte ha begärt ordet på nytt och förlängt debatten ytterligare. Men jag vill säga några ord, med anledning av att Gunnar Olsson pekade på en skrivning i civilutskottets betänkande nr 24, där man talade om oförändrad distriktsorganisation. Det är gott och väl, och jag hoppas att organisationen skall bli oförändrad. Det förslag som vi befarar skall läggas fram är ett förslag som ingen mår bra av. Det har hela debatten visat. Jag kan tillägga, att om de andra partierna hade röstat för centerförslaget, skulle vi ha varit betydligt längre på väg för att stoppa ett illa genomtänkt förslag från riksskatteverket. Jag hoppas att vi ändå har kommit så långt att regeringen aldrig kommer att lägga fram förslag i det här avseendet. Släng förslaget i papperskorgen, finansministern, där hör det hemma.

Fru talman! Jag begärde ordet igen därför att jag ställde en mycket seriös fråga, som jag anser mycket väsentlig för det här ärendets hantering. RSV har ju i sina egna direktiv och sin egen projektbeskrivning dels sagt att det finns ett antal frågor som skall utredas i en första etapp — och exemplifierat dem — dels sagt att man i en andra etapp, efter att ha fått ett principiellt ställningstagande av statsmakten, skall lägga fram ett konkret organisationsförslag. Det är samma förslag som just nu cirkulerar ute bland kronofogdemyndigheter och andra, och som konkret går ut på en mycket markant neddragning av antalet distrikt och mycket omfattande personalförändringar. Jag ställde en fråga beträffande detta, och då kräver jag, fru talman, att få svar på frågan: Är det med statsmakternas goda minne som detta sker eller är det inte det? — Om svaret är nej beter sig också RSV mycket underligt, ja klandervärt, i sitt sätt att hantera ett så viktigt ärende som detta.

Fru talman! Bo Lundgren har till mig ställt följande frågor: 1. Är det enligt finansministern förenligt med Sveriges ekonomiska läge att införa en allmän produktionsfaktorsskatt? 2. Är det över huvud taget rimligt att införa en ny skatteform som särskilt belastar investeringar? 3. Avser regeringen att låta remissbehandla ett eventuellt förslag om införande av produktionsfaktorsskatt innan det föreläggs riksdagen? De klassiska produktionsfaktorerna är kapital och arbete. Socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter och egenavgifter utgör skatt på produktionsfaktorn arbete, medan bolagsskatten kan ses som en produktionsfaktorsskatt på företagens egna kapital. Någon produktionsfaktorsskatt på företagens lånade kapital finns inte och inte heller någon allmän produktionsfaktorsskatt . Riksdagen fattade förra året beslut om en reformering av inkomstbeskattningen. Reformen innebär bl.a. att marginalskatten sänks kraftigt för huvuddelen av de heltidsarbetande inkomsttagarna. Genomförandet av reformen sker stegvis under en treårsperiod med början i år. Ursprungligen överenskoms att skattereformen skulle finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgifterna eller genom införande av proms. Det första steget finansierades genom en höjd arbetsgivaravgift. Med verkan fr.o.m. den 1 januari i år har således införts en allmän löneskatt på 2 26 på lönesumman och egenföretagarnas inkomster. Regeringen kommer inte att föreslå en höjning av arbetsgivaravgifterna eller införande av proms för att finansiera det andra steget i skattereformen. Enligt regeringens förslag skall det andra steget i stället finansieras genom höjd skatt på energi. Detta förslag är ett led i regeringens strävan att begränsa kostnadsoch prisstegringar 1984. Jag vill emellertid betona att det grundläggande argumentet för en proms — önskemålet om skattemässig likabehandling av alla produktionsfaktorer — kvarstår oförändrat. Som framgår av vad jag nyss sagt träffar promsen inte bara produktionsfaktorn arbete utan också det kapital som används i produktionen. Med tanke på sänkningen av reallönerna under senare år och de devalveringsvinster som tillfaller företagens ägare är det vidare högst rimligt att i ökad utsträckning låta produktionsfaktorn kapital finansiera det allmännas verksamhet. Mitt svar på Bo Lundgrens första fråga är därför att det är förenligt med Sveriges ekonomiska läge att införa en allmän produktionsfaktorsskatt. Jag går nu över till Bo Lundgrens andra fråga. De lagstadgade socialavgifterna uppgår f. n. till drygt 35 20 av lönesumman. Bolagsskatten utgår med en nominell skattesats på omkring 58 96. I praktiken betalar dock bolagen en väsentligt lägre andel av sin vinst i skatt. Den lägre effektiva skattesatsen beror främst på den gynnade behandlingen av företagens investeringar i realkapital. Som exempel kan nämnas att företagens lager får skrivas ned ända till 40 96 av värdet. Vidare medför de generösa avskrivningsreglerna på inventarier att betydande skattekrediter kan skapas. Investeringar i byggnader och maskiner stimuleras dessutom genom extra avdrag vid inkomsttaxeringen och i mervärdeskattesystemet. Värdet av dessa extra investeringsstimulanser under år 1983 kan uppskattas till omkring 2 miljarder kronor. Det finns således f. n. inte någon samordnad och neutral skattemässig behandling av löneoch kapitalinkomster. Investeringar i realkapital subventionernas på arbetskraftens bekostnad. Det finns därför, som jag nyss nämnt, skäl att ändra beskattningen av produktionsfaktorerna, så att det jämfört med i dag blir billigare att utnyttja arbetskraft. En allmän produktionsfaktorsskatt har denna effekt. Ett alternativ till att införa en särskild proms är att reformera företagsbeskattningen och då i första hand använda de existerande skattebaserna och successivt förändra dessa i riktning mot en promsbas. Vad gäller bolagsskatten skulle det innebära en vidgning av basen — alltså mindre avdrag och reserveringsmöjligheter — samt en sänkning av den nominella skattesatsen. Ett steg i denna riktning aviserade jag också i kompletteringspropositionen. En annan positiv effekt av en sådan omläggning är att kapitalavkastningskravet i företagen kan sänkas, vilket medför att expansion och nyinvesteringar gynnas. Därmed är Bo Lundgrens andra fråga besvarad. Vad gäller Bo Lundgrens sista fråga vill jag erinra om att frågan om att införa produktionsfaktorsskatter i skattesystemet har belysts av företagsskatteberedningen i dess slutbetänkande Beskattning av företag, och av bruttoskattekommittén i betänkanden Bruttoskatter och Allmän produktionsfaktorskatt. Samtliga dessa betänkanden har remissbehandlats. Om överväganden inom finansdepartementet leder till att man bör införa en produktionsfaktorsskatt som är av den typ som föreslagits i nämnda betänkanden eller som bygger på annan känd teknik behövs inte någon ytterligare remissbehandling. Blir det däremot fråga om att införa nya skatteformer avser jag att låta remissbehandla ett sådant förslag, innan det föreläggs riksdagen.

Det är definitivt fel.

Som bekant innebär skattereformen att de högre avlönade får en väsentlig ökning av sina disponibla inkomster, medan förbättringen för de lägre avlönade är avsevärt mindre, i vissa fall knappast märkbar. Det gör det nödvändigt, som vi bedömer det och som även riksdagen uttalade i samband med skattebeslutet i fjol, att lönevägen åstadkomma en korrigering. Det betyder alltså att det måste finnas ett visst utrymme för avtalsenliga lönehöjningar. Men för att både kunna hålla nere kostnadsstegringarna så lågt som vi vill och skapa utrymme för avtalsenliga lönehöjningar, så kan vi inte införa en kostnadshöjande skatt som skall avräknas vid löneförhandlingar. Jag hoppas att jag därmed har klargjort vår uppfattning i den frågan. Låt mig vidare konstatera att den nuvarande beskattningen av produktionen enligt vår uppfattning har fått ogynnsamma verkningar på den långsiktiga strukturutvecklingen i vad gäller valet av insatser och produktionsfaktorerna kapital och arbete. Det gör att vi tror att en reformering bör ske. Men det syfte vi vill uppnå är att denna omläggning totalt sett skall vara gynnsam för effektivitet, produktivitet och utbyggnad av näringslivet. I varje fall jag tycker att den nuvarande företagsbeskattningen inte är riktigt förnuftig. Den faktiska beskattningen på kapitalet är låg, medan den nominella skattesatsen är hög, vilket otvivelaktigt påverkar de marginella investeringskalkylerna och håller tillbaka investeringsverksamheten. I vilket fall som helst kan man ha den hypotesen. Detta gör att det bör ske något slag av reformering av företagsbeskattningen. Det steg vi nu har tagit gäller för år 1984. Hur vi skall gå vidare därefter fortsätter vi att fundera på. Jag har i mitt interpellationssvar klargjort hur vi formellt skall hantera den frågan, om funderingarna leder till att vi väljer nya vägar än dem som hittills har utretts och diskuterats. Slutligen, fru talman: Om de socialdemokratiska reservanterna i utredningen om produktionsfaktorsskatten utgick från att Sverige skulle återgå till mer normala ekonomiska förhållanden i början av 1980-talet, kan det möjligen ha berott på att de faktiskt inte räknade med att det skulle bli sex år av borgerliga regeringar och svår vanvård av den svenska ekonomin.

Fru talman! Nils G. Åsling har med anledning av en påstådd uppfattning från bostadsministerns sida om att villaboendet är orättvist gynnat av gällande skatteregler ställt följande frågor till mig. 2. Om så är fallet, vilka skäl talar för att den villabeskattning som en ii stort sett enig riksdag beslöt om 1980 inte är lämpligt avvägd också i dag? Mitt svar på den första frågan är att det inte finns några aktuella planer på att förelägga riksdagen förslag beträffande villabeskattningen. Jag vill emellertid inte lova att så inte kommer att ske någon gång i framtiden. Regeringen måste förbehålla sig framtida handlingsfrihet på skatteområdet liksom på andra områden. Fråga två erfordrar med hänsyn till vad jag nyss har sagt inte något särskilt Svar.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

Nu talar finansministern i sitt svar om en ”påstådd uppfattning”. Svenska folket bibringades nog den uppfattningen att man i bostadsdepartementet i varje fall övervägde en avgift av denna karaktär — därav interpellationen. Jag har med mina frågor försökt bringa klarhet i de många turer och den förvirrade debatt som följde efter den tidningsintervju där bostadsministern gjorde dessa antydningar. Jag skulle också vilja påpeka att borgarrådet Mats Hulth liksom socialdemokratiska motionärer i denna kammare har krävt införandet av en småhusavgift, eller en extra småhusskatt, som väl är den mest adekvata benämningen. Det behövs alltså klara besked. Jag är inte helt säker på att landets småhusägare betraktar det svar som finansministern här har lämnat som ett klart besked. Får jag, fru talman, erinra om att den nu gällande beskattningen av enoch tvåfamiljsvillor beslöts av riksdagen under stor enighet hösten 1980. Då beaktade man effekten av de nya taxeringsvärdena genom att höja det extra avdraget till 1 500 kr. och sänka garantibeloppet till 1,5 96 av taxeringsvärdet. Genom dessa åtgärder minskades effekten av höjda taxeringsvärden väsentligt, vilket de flesta villaboende har kunnat notera vid de därefter följande taxeringarna. Av den debatt som jag inledningsvis berörde har man fått intrycket att den nya regeringen har eller har haft planer på att ändra det system som riksdagen var överens om 1980. Det har i debatten talats om en särskild småhusavgift på 0,5 90 på taxeringsvärdet oavsett fastighetens belåning. Skälet till den nya avgiften har uppgetts vara att många småhusägare kommit att bo för billigt i förhållande till hyresgäster i nybebyggelse. Det har också sagts att avgiften skall hjälpa till att betala eftersatt underhåll i hyreshusområden. , Bland småhusoch villaägare har dessa tongångar självfallet mötts med vad som närmast kan karakteriseras som bestörtning. Avgiften uppfattas som ett slags kollektivt straff, som drabbar utan urskillning. Det måste uppfattas också som ett hån, om den nu skulle genomföras, för den som bott i årtionden i sitt hus, amorterat lånen och skött underhållet oklanderligt att få höra att vederbörande just på grund av sin skötsamhet kommit att bo för billigt och därför måste beläggas med en straffskatt. Den som genom eget arbete hållit sin fastighet i stånd genom att sätta till semestrar och helger kan inte heller bli speciellt munter av att höra att han nu skall betala en extra avgift på sitt hus för att samhället skall få pengar att satsa på eftersatt underhåll i andra bostadsbestånd. Den diskuterade småhusavgiften skulle självfallet slå hårt även mot unga familjer som köpt ett äldre hus och nu sitter med stora skulder. De bor sannerligen inte billigt, och en extra avgift på 0,5 90 på dagens taxeringsvärde kansslå sönder de kalkyler de baserat sitt boende på. Det kan inte vara rimligt att på detta sätt plötsligt utan föregående varning i grunden ändra människors levnadsvillkor i negativ riktning. Om jag sedan får uppehålla mig vid det svar som finansministern har gett mig här i dag, antyder det väl ändå att tanken på en småhusavgift inte är regeringskansliet främmande. Den är inte aktuell i dag, men finansministern anger att han vill behålla sin handlingsfrihet, vilket jag självfallet unnar honom. Men det hade naturligtvis, med tanke på den bakomliggande förvirrade debatten, varit välgörande om finansministern här i dag hade kunnat vara mera konkret och i princip ta ställning till denna typ av extraskatt. Om en sådan alltjämt övervägs i finansdepartementet vore det välgörande om finansministern kunde ta upp en diskussion om det principiellt berättigade. Vad som också har bidragit till denna förvirring från regeringens sida är att bostadsministern här i kammaren i ett svar har sagt, under hänvisning till bostadskommitténs arbete, att trots kommitténs arbete är temporära åtgärder av denna karaktär möjliga och tänkbara och kanske också motiverade. Detta ledde på en gång tankarna till att det i regeringskansliet trots allt finns planer på en småhusskatt. Man får alltså en bestämd känsla, trots finansministerns kortfattade och kärnfulla svar, av att svenska folket får vara berett på att en ny skatt av den typ som småhusavgiften skulle utgöra övervägs och kanske kommer, inte nu men i framtiden.